Fru talman! Skälet till att jag begärde ordet var en egenartad socialdemokratisk låsning vid att vissa verksamheter i samhället måste vara offentliga. Erik Åsbrink talar om att vården, skolan och allt det som vi verkligen tycker är viktigt är en offentlig verksamhet. Vän av ordningen frågar sig: Varför skall det som är allra viktigast och allra mest personligt nödvändigtvis göras helt beroende av samhällsekonomins utfall i statsbudgeten? Problemen i dag är ju, och det vet Erik Åsbrink, att vårdköerna ökar, att socialdemokraterna tar bort den vårdgaranti som borgerligheten införde tidigare och att storleken på klasserna i skolan ökar, och människors möjligheter att göra någonting åt detta själva är lika med noll. Valmöjligheterna är borta och marknaden är åter reglerad. Det innebär att svenska folket för de allra mest centrala uppgifterna för samhället tvingas att bokstavligen stå där med mössan i handen och finna sig i vad Erik Åsbrink gör för prioriteringar. Erik Åsbrink gör ju nämligen likhetstecken mellan allt detta viktiga som jag antydde tidigare och det offentliga. Om man i stället lät alla människor vara med och bidra till allt detta viktiga om de vill skulle inte människor behöva tvingas att stå där och vänta på att Erik Åsbrink säger: Nu skall vi bygga ut litet mera sjukvård eller litet mera skola. Bekymret i hela Erik Åsbrinks analys av den offentliga verksamheten ligger i det enkla faktum att han låser in vissa helt centrala verksamheter i en totalt politiskt dominerad sektor. Det är därför, Lena Klevenås, det blir så att kvinnor drabbas hårt när Erik Åsbrink säger att det inte finns mera pengar till vården. Då ställs människor utan arbete, därför att de ju bokstavligen inte har någonstans att ta vägen. Om Erik Åsbrink säger att skolan inte kan få mera pengar ställs lärare utan arbete, och många av dem är också kvinnor. Det finns ju nämligen ingen arbetsmarknad för denna kategori människor vid sidan om den offentliga sektorn. Då frågar jag mig: Hur i hela friden kan ett politiskt parti som Socialdemokraterna säga att det här är en bra ordning? Varför skall människor tvingas att så till den milda grad vara beroende av de politiska prioriteringarna? Varför skall kvinnor utsättas för oändligt mycket större risker att råka ut för arbetslöshet än folk i allmänhet? Det är för mig en gåta att Socialdemokraterna, som brukar hylla sysselsättning och vård och ofta talar om vikten av skolan, i praktisk verksamhet helt och hållet avstår från de metoder som politiken ändå disponerar över för att göra det möjligt för människor att ta del av dessa goda ting. Min fråga till Erik Åsbrink - jag tror att jag får ställa en fråga, eftersom Erik Åsbrink har ett anförande kvar - är en begäran att han försöker förklara för oss som inte riktigt förstår socialdemokratins sätt att resonera varför det skall finnas ett likhetstecken mellan offentligt å ena sidan och vård och skola å andra sidan. Vad är det för fel på tanken att också locka in andra initiativ och andra resurser och att för de anställda inom den offentliga verksamheten öppna andra alternativ än de som står till buds på en politisk monopolmarknad?
Fru talman! Först vänder jag mig till Görel Thurdin. Jag anser att vi behöver en ekonomisk tillväxt för att klara en rad viktiga samhällsproblem, bl.a. att bekämpa arbetslösheten och att få mera resurser till vård, omsorg och skola. Ekonomisk tillväxt skall inte likställas med miljöförstöring eller överdriven resursförbrukning utan tvärtom: En ekonomisk tillväxt som bygger på att vi mer och mer effektivt kan utnyttja befintliga resurser möjliggör ju en bättre miljö, en snålare resursanvändning och ett mera miljövänligt och ekologiskt samhälle. Jag ser ingen motsatsställning här. Länder som har en ekonomisk utveckling har tvärtom de bästa möjligheterna att bedriva en aktiv miljöpolitik. Så vänder jag mig till de moderata parhästarna Bo Lundgren och Per Unckel. Jag blir förskräckt när jag hör er syn på offentlig sektor. Bo Lundgren beskriver det som en stor olycka för de kvinnor som jobbar inom vården, omsorgen och utbildningen - det gäller väl männen också, för den delen - att de har en offentlig arbetsgivare. Jag tror inte att de upplever det på det sättet. Jag tror att de är oerhört tacksamma för att de har denna arbetsgivare och att de gärna skulle vilja ha fler jobb inom denna sektor, inte färre jobb. Per Unckel oroar sig för vad som händer med jobben inom den offentliga sektorn om det blir dåliga tider och statsfinanserna kommer i obalans. Ja visst, det har människorna upplevt under den tid Per Unckel och Bo Lundgren satt i regeringen. Men man löser ju inte problemen genom att säga att människorna inom denna sektor inte längre skall få en offentlig finansiering utan skall vara beroende av de privata plånböckernas tjocklek. Människor kan råka ut för, och har råkat ut för, arbetslöshet inom den privata sektorn också. Den är ingen garanti för anställningstrygghet. Däremot får vi med all säkerhet större klyftor i samhället om vård, omsorg och utbildning inte skall vara offentligt finansierade utan, som Per Unckel tydligen vill, privat finansierade. Då är det en massa människor i det här landet som inte har råd att efterfråga utbildning, vård och omsorg. Då blir de drabbade och då blir också många människor arbetslösa inom dessa sektorer. Det är definitivt inte en väg som jag vill gå.

Fru talman! Lena Klevenås har frågat mig vilken beredskap regeringen har att forma en ny ekonomisk teori som bygger på antagandet om den "ekologiska människan". Det är knappast regeringens uppgift att forma en ny ekonomisk teori. Det är naturligtvis en fråga för vetenskapssamhället. Angelägna samhällsproblem är dock ofta en viktig drivkraft för den vetenskapliga utvecklingen. Otvetydigt är det så att den ökade uppmärksamheten kring miljö och resursfrågor också har påverkat utvecklingen av ekonomisk teori och vetenskap. Forskningen om ekonomiska styrmedel i miljösammanhang är ett exempel på detta. Internationella miljöproblem som koldioxidutsläpp och surt regn är andra samhällsproblem som också den ekonomiska forskningen engagerat sig i. Ett mycket konkret exempel är det som Lena Klevenås själv nämner, nämligen bristerna hos det traditionella BNP-måttet. Det stämmer att det är svårt att väga in kostnader för miljöförstöring i beräkningarna av BNP, vilket är orsaken till att Konjunkturinstitutet 1992 fick i uppdrag att ansvara för forskning och utveckling av miljöjusterade nationalräkenskaper. Här väger man in kostnader av såväl utsläpp som resursanvändning för att få den miljöanknytning som Lena Klevenås efterlyser. För närvarande görs värderingar av kväveutsläpp och materialflöden. En rapport om arbetet skall lämnas under 1997. Att på det här sättet knyta ihop aktuella miljöproblem med ekonomisk teori är en viktig del av den vetenskapliga utvecklingen. Däremot är jag inte så säker på att vi behöver någon helt ny ekonomisk teori. Den traditionella ekonomiska teorin bygger på att människor gör rationella ekonomiska val som maximerar deras eget välbefinnande. Att människor gör sina val utifrån en ekologisk helhetssyn passar lika väl in i den traditionella teorin som att de väljer utifrån något annat perspektiv. Jag instämmer med Lena Klevenås att den låga inhemska efterfrågan i Sverige i dag är ett problem och att det vore önskvärt att den tog fart. Regeringen har genom sitt arbete med att sanera statsfinanserna och skapa prisstabilitet lagt en god samhällsekonomisk grund för en långsiktigt uthållig ekonomisk tillväxt och en hög sysselsättning. Förtroendet för Sveriges ekonomiska politik har ökat, och de tidigare mycket höga räntorna har sjunkit. Däremot delar jag inte Lena Klevenås åsikt att människors ökade ekologiska hänsynstagande nödvändigtvis leder till en minskad sammanlagd efterfrågan i ekonomin. Det är snarare efterfrågans sammansättning som i så fall förändras. Efterfrågan på vissa produkter minskar, men den ökar samtidigt på andra, mer miljöanpassade varor och tjänster. Det här är en utveckling som redan pågår i Sverige och som enbart är positiv. Ökade miljökrav från konsumenterna är ett av de mest kraftfulla verktygen för att få företag att ta ett större miljöansvar.
Fru talman! Jag håller med finansministern om att det knappast är regeringens uppgift att formulera en ny ekonomisk teori. Men förre statsministern Ingvar Carlsson efterlyste ofta en ny teori som skulle hjälpa oss politiker att fatta kloka beslut. Min bedömning är att de nuvarande nationalekonomiska teoribildningarna leder oss fel. Att de har stora brister är vi eniga om. De försök som görs att räkna in miljökostnader i nya miljöjusterade nationalräkenskaper är lovvärda och ett steg på rätt väg, men jag menar att de inte räcker. Vi behöver ett helt nytt sätt att tänka - kanske speciellt Moderaterna - som är mycket större än summan av de nyckeltal som ligger till grund för regeringens bedömning av om regeringens utveckling är på rätt väg. Vi måste kunna erkänna att mycket av det som är en förutsättning för mänskligt liv och mänsklig välfärd inte går att vare sig mäta eller köpa för pengar. När finansministern säger att den ekonomiska teorin bygger på att människor gör rationella ekonomiska val som maximerar deras välbefinnande är det just en s.k. sanning som jag skulle vilja ifrågasätta. Välbefinnande har inte i första hand med ekonomi att göra. Tanken att berika sig för att må bättre fungerar för de människor som saknar livets nödtorft. Men för oss som har för mycket, och som i alla bemärkelser har ätit oss mer än mätta, leder det bara till övermättnad och leda. Den inhemska efterfrågan är ett problem för Sveriges ekonomi. Jag är dock inte lika säker som finansministern på att det vore önskvärt att den tog fart. På kort sikt kan det vara bra, men det är knappast en lösning som är möjlig i ett längre perspektiv. Snarare gläds jag åt att mättnaden på varor nu på allvar tycks ha nått Sverige. Dagens ungdomar är inte som den äldre generationen intresserad av att samla på sig prylar, hus och bilar. Den har ett genuint miljöintresse, i stor utsträckning tack vare skolans goda undervisning och många lärares hängivna engagemang. Miljöorganisationer som Greenpeace, Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen - för att bara nämna några - bidrar till att ytterligare öka kunskapen och engagemanget. Företag och fack har också tagit till sig de ekologiska synsätten. Överallt stiger nu medvetenheten om att vi måste ändra vår livsstil. Vi kan inte fortsätta som hittills. Fyra av jordens fem miljarder människor gör slut på nära 90 % av jordens resurser, medan den fattigaste miljarden saknar allt: mat, vatten, tak över huvudet, utbildning, sjukvård och arbetstillfällen. Anna Christensen skrev i en krönika i DN den 24 februari om pyramidspelen. Hon liknade västvärldens konsumtion av naturresurser vid de pyramidspel som nu föröder Albanien. Vi som var först i pyramidspelet när det gällde att ta för sig av naturresurserna är vinnarna. Förlorarna är de som kommer efter och tror att de kan få samma saker som vi. Vi vet alla att det är omöjligt. Spelet kommer att bryta ihop. Jorden närmar sig redan en ekologisk kollaps, trots att bara en halv miljard människor lever som vi. Det är bra att regeringen har sanerat statsfinanserna - med riksdagens stöd naturligtvis. Det var nödvändigt. Ingen kan i längden leva över sina ekonomiska tillgångar. Men ingen kan i längden leva över sina ekologiska tillgångar heller. I ekonomiska termer brukar vi säga att man bara får leva av räntan och inte tära på kapitalet. Den teorin borde tillämpas på hur vi hushållar med de ekologiska tillgångarna, men vi lever sedan länge på kapitalet. Vi urholkar vår naturresursbas; luften, vattnet, jorden, växterna och djuren. Finansministern säger att den ekonomiska saneringen av statsfinanserna har lagt en grund för en långsiktigt uthållig ekonomisk tillväxt. Jag skulle vilja få en definition på vad en långsiktigt uthållig ekonomisk tillväxt är. Brundtlandrapporten myntade begreppet "uthållig utveckling". Begreppet blev snabbt populärt och tänjdes i sina betydelser. Nu funderar jag på om det betyder att utvecklingen skall hålla eller att den skall hålla på.

Fru talman! När vi var i Rio skrev vi under handlingarna om att vi skulle leva efter vissa principer som står i Rio-deklarationen, och att vi också skulle tilllämpa Agenda 21, dvs. miljöprogrammet för nästa århundrade, det som vi snart är inne i. Då sade vi också att vi som konsumerar mest skulle åta oss att minska vår konsumtion. När jag då hör och ser att företrädadre i regeringen - men inte bara där, för det är ju fortfarande faktiskt ganska utbrett - talar om att vi måste stimulera efterfrågan och konsumtionen, känner jag att det här egentligen går stick i stäv med våra åtaganden. Å andra sidan kan jag hålla med om att det finns grupper i vårt samhälle i dag vilkas konsumtion begränsas så kraftigt att det påverkar deras livssituation väldigt negativt. Men det har med fördelningsnycklar att göra, och med hur vi i så fall kan ge människor en baskonsumtion som tillgodoser behovet. Jag håller med Lena Klevenås om att det egentligen är ett pyramidspel, det som pågår. Också det som jag nämnde i den tidigare interpellationsdebatten, kapitalets rörelse uppåt, är ett slags pyramidspel. Människorna satsar lokalt hela sin kraft i arbete, och får också ta konsekvenserna av all produktion; miljöförstöring osv. Sedan är det några andra som tar för sig av kapitalet. De tjänar pengar bara på kapital, många gånger utan att det egentligen leder till några jobb. Den ekologiska människan skall inte bara ta hänsyn till naturen, utan också till människorna. Vi ingår ju i ekologin. Det betyder att vi också måste ändra den filosofiska inställningen till ekonomisk tillväxt, så att det mänskliga perspektivet någonstans vägs in. Låt oss ta det här med sociala kontakter. I Dagens Nyheter i torsdags var det en tjeck som gör filmer som sade så här: "Våra liv var inte svartvita före revolutionen, relationerna var till exempel mycket djupare och rikare än vad de är i dag. Vänner och familj var det enda vi hade. I dag är denna djupa sammanhållning förlorad, det är priset vi fått betala för att bli ett konsumtionssamhälle." Då kommer vi in på det här med människan i det ekologiska och ekonomiska perspektivet. Om inte människorna mår bra i det tillväxtperspektiv som det hela tiden har talats om kommer vi inte att ha tillväxt i framtiden, och barnen kommer inte att växa upp i ett samhälle som tillgodogör livskraftens tillväxt utan som tillgodogör ett annat slags tillväxt. Om man frågar unga människor i dag, som tar konsekvenserna av allt vi håller på med, säger de att de vill ha ökade sociala och vuxna kontakter. Det finns ju inget barnneutralt politiskt område. Men på Finansdepartementet har man naturligtvis inte tagit fram några konsekvensbeskrivningar, t.ex. för barn eller ens fördelningsmässigt och miljömässigt, innan man lägger fram förslag till beslut. Jag vill därför ställa en fråga till finansministern: Håller ni på att ändra ert arbete i Finansdepartementet, så att ni väger in humanistiska värden i de konsekvensbeskrivningar som ni tar fram? Jag tror att det är nödvändigt om vi skall kunna tala om en vettig tillväxt i framtiden.

Fru talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten. Men efter att ha läst finansministerns svar har jag några kommentarer till det. Det sägs att det knappast är regeringens uppgift att forma en ny ekonomisk teori. Men innehållet i de ekonomiska teorier som man arbetar efter är trots allt så viktiga att man måste kunna både ändra och välja ut, utgår jag från. Finansministern nämner miljöjusterande nationalräkenskaper. Det finns ju redan i vissa kommuner något som kallas naturekonomisk resultatredovisning som syftar just till att man från början väger in de eventuella skador som kommer när man börjar med en ny verksamhet. Vi har också en miljöskuld i Sverige, vilket inte är något nytt. Vi har siffror som visar att miljöskulden ökar med ungefär 7 miljarder om året och att vi har en mycket hög samlad miljöskuld på 340 miljarder. Det är alltså de pengar som krävs för att reparera de skador som finns på miljön. Detta är något som vi borde tänka på när vi t.ex. ger bistånd, att vi har en liten aning om ett lands budget och dess miljöskuld. Det bör vi även känna till när det gäller vårt eget land. Men det som jag vill ta upp här gäller det som har med ekonomisk teori att göra. Det finns vissa ord som man hänger upp sig på, t.ex. vad som är ekonomiskt lönsamt och vad som är oekonomiskt och olönsamt. Jag tror inte att det finns några andra begrepp just nu som påverkar våra samhällen, våra kommuner och enskilda personer så mycket som just dessa två begrepp. Jag tror att vi måste hitta något slags nya kriterier, eller, om jag skall gå efter vad finansministern säger här, hitta ett nytt innehåll. En verksamhet kan vara otroligt ekonomisk även om den skövlar miljön. Jag menar också att världsekonomin rubbar de jämvikter som existerar och som måste existera i naturen. Jag skulle vilja läsa upp ett citat av Al Gore, som jag tycker är så bra. Han säger: "Den bistra sanningen är att vårt ekonomiska system lider av partiell blindhet. Det ser vissa saker men inte andra. Med yttersta noggrannhet mäter det och håller reda på värdet av sådana ting som är av betydelse för köpare och säljare: mat, kläder, industriprodukter, arbete och, ej att förglömma, pengarna själva. Men det händer ofta att dess invecklade beräkningar helt och hållet förbiser värdet av andra saker, sådant som är svårare att köpa och sälja: drickbart vatten, ren luft, bergens skönhet, skogarnas myllrande mångfald av liv, för att bara nämna några. Det rådande ekonomiska systemets partiella blindhet är faktiskt den enskilt viktigaste orsaken till att den globala miljön far illa av uppenbart irrationella beslut." Han säger vidare: "Den partiella blindhet som präglar vårt sätt att redovisa hur vår verksamhet inverkar på omvärlden är även ett stort hinder i vägen för våra försök att hantera de strategiska hoten mot miljön. Normalt sett hänvisar vi till kolossalt överdrivna uppskattningar av vad det skulle kosta att förändra vår nuvarande politik, utan att närmare fundera över vilka kostnader som kan tänkas vara förknippade med de förändringar som inträffar om vi inte gör någonting alls."
Fru talman! Denna interpellationsdebatten tenderar att vidgas till en ganska bred krets av deltagare med representanter från olika partier, och det är väldigt många frågor som kommer upp. Jag klarar inte riktigt att kommentera och besvara allt detta. Jag kommer i mitt anförande huvudsakligen att inrikta mig på interpellanten Lena Klevenås. Det tycker jag är rimligt. Det är framför allt två frågeställningar som jag tycker är viktiga att diskutera. Den ena är den beskrivning som Lena Klevenås gav av att människor, ungdomar, i allt högre grad efterfrågar andra ting än materiella ting. De ser andra värden i livet som alltmer breder ut sig. De materiella frågorna - tillväxten och den ökade standarden - sjunker undan i betydelse. Jag måste ärligt erkänna att jag inte upplever det riktigt på det sättet. Den bild som ges är något för rosig för att stämma överens med mina högst konkreta erfarenheter. Jag skulle nästan önska att verkligheten låg något närmare denna bild än vad jag tycker att den faktiskt gör. Jag möter nämligen i mitt arbete, vilket vi nog alla gör i den allmänna debatten, oerhört många krav på ökad materiell standard. Dessa krav kommer till uttryck i riksdagen, i den allmänpolitiska debatten, i massmedier och på många andra sätt. Det är krav på ökade offentliga utgifter och sänkta skatter. Det är ingenting annat än krav på ökade materiella resurser. Det är inte nödvändigtvis så att man sedan använder dessa resurser för att köpa prylar. Man kan använda dem till mycket annat också. Men vad det handlar om är ändå ytterst önskemål och krav på ökad materiell standard och ökade inkomster som skall tillhandahållas via den offentliga sektorn genom att finansministern släpper till mer pengar. Jag nödgas säga nej till väldigt mycket av detta av det enkla skälet att det inte finns utrymme för detta. Statsfinanserna tål inte detta, och landets ekonomi tål inte detta. Vi får inte på nytt försätta oss i situationen att låna oss till välfärd och reformer. Det är ingen djärv gissning om jag säger att dessa krav kommer att öka ännu mer ju närmare valet 1998 vi kommer. Jag upplever faktiskt det som ett problem. Att rätta mun efter matsäcken och att se att vi inte har råd att ta ut mer än vi producerar är en viktig uppgift att klarlägga för svenska folket. Det andra frågeställningen som jag vill ta upp är att jag inte sätter likhetstecken mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring eller överdrivet resursutnyttjande. Det kan vara så, och det har varit så, och det är framför allt så i fattiga länder och i länder som har en dåligt organiserad ekonomi. Om fattiga människor i Afrika hugger ned de sista träden för att få bränsle för att kunna överleva, skulle det vara främmande att klandra dem för detta, eftersom de inte har något val. Men i själva verket bidrar de till en miljöförstöring och ett undergrävande av de långsiktiga överlevnadsmöjligheterna. De har inget annat val. Men det är i fattiga länder som vi ser den största miljöförstöringen och det största resursslöseriet. En ekonomisk tillväxt som är förnuftig innebär att vi med allt mindre resursinsatser kan få ut ett växande resultat som vi använder. Jag ser i själva verket att ekonomisk tillväxt rätt utformad går hand i hand med förbättrad miljö. Det är faktiskt också i många avseenden en utveckling som vi kan se i dag. Det är inget tvivel om att vi i Sverige på många områden i dag har en bättre miljö än vad vi hade för 20, 30 eller 40 år sedan. Medvetenheten om detta är mycket större, och vi har i politiken dess bättre kunnat göra en hel del för att minska miljöförstöringen. Sedan finns det förvisso mycket kvar att göra, och det skall vi göra i framtiden. Men utrymme för det skapar vi inte genom att hålla tillbaka den ekonomiska tillväxten utan snarare genom att stimulera den.
Fru talman! Jag är självfallet inte helt säker på att min bild av verkligheten är den rätta. Vilken uppfattning man får beror naturligtvis på vilka människor man möter. Men min uppfattning är kanske den rätta. Det kanske är så att den unga generationen har insikt om miljöförstöringen och är besvikna över alla de prylar som de har skaffat sig och tröttnat på som ligger kvar och skräpar och påminner dem om att det inte var så trevligt. Vi har en mättnad på varor. Många forskningar visar att man inte blir lyckligare för att man blir rikare när man har uppnått en viss nivå. Jag ser tecken på detta bl.a. genom att affärerna nu har halva reapriset på varor därför att de inte har fått sina varor sålda. Om det är så att det är en mättnad på varor i det svenska samhället och att det inte kommer att hjälpa med en större ekonomisk möjlighet för den svenska befolkningen att konsumera mera, eftersom de faktiskt inte vill, kommer ju inte den teori att fungera som säger att vi skall öka konsumtionen för då kommer produktionen i gång och då blir det fler jobb. Jag tycker att det finns så många tecken på att konsumtionslusten har avtagit. Jag vill att finansministern och regeringen tar med det scenariot i sina tankegångar. Vi bygger hela tiden på att vi skall få i gång konsumtionen för då kommer hjulen i gång och allt skall bli som förut. Jag tror inte att det är så. Det var just därför jag formulerade min fråga. Jag håller med finansministern om att det här flyter ut, men det är så oerhört intressant att diskutera detta. Jag tycker att det är angeläget och roligt att många är med. Men den nuvarande teorin bygger på att människor är ekonomiska och gör ekonomiskt rationella val, vilket i och för sig inte är sant och inte särskilt bra. Den teorin bygger bl.a. på att det bara är just den som säljer och köper som påverkas. Vi vet ju att när vi gör dessa s.k. rationella ekonomiska val och t.ex. tar bilen till jobben, påverkar det en massa andra saker, bl.a. miljön. Tänk om människor börjar tänka ekologiskt i stället och handlar efter det i alla situationer, när det köper saker, när de cyklar till jobbet, tar en vandringssemester eller slutar äta kött. Vi ser ju alla dessa militanta veganer. De kan också vara ett utslag av den, som jag upplever det, nya inriktningen hos svenska ungdomar. De ser att det är något fel i det vi har gjort. Köttkonsumtionen är kanske ett exempel på det. De tycker att det är fel att döda djur, men det kan också vara så att de vet att det går åt otroligt mycket vatten för att ta fram all den spannmål som vi skall ge djuren att äta. De vet att en miljard människor på jorden svälter, och de ser att vi inte kan hålla på så som vi gör. Jag delar inte finansministerns uppfattning att den ekonomiska tillväxten är bra och nödvändig på lång sikt. Låt vara att den kanske är det på kort sikt. Den är bra i de länder där människor svälter och har för litet, men den är inte möjlig hos oss i längden. Det kan inte vara rimligt att vi som är i toppen skall fortsätta att växa med samma procentsats. Det är helt omöjligt. Jag måste snabbt få säga en sak till Bo Lundgren. Jag vill introducera ett nytt begrepp på de sekunder jag har kvar. NPP betyder nettoprimärproduktion. Det är den totala fotosyntesproduktionen, dvs. den mängd solenergi som fångas upp av växter och djur på jorden minus den energi som går åt till deras egen tillväxt. För närvarande gör människosläktet slut på 40 % av denna. Men inom 35 år är vi dubbelt så många. Då kommer vi att göra slut på 80 % om vi inte höjer vår standard och ingen blir rikare och inte heller fattigare. Hur tror Bo Lundgren att man med någon litet symbios mellan natur och ekonomi kan påverka detta? Hur skall man kunna rätta till miljöproblem med litet tillväxt? Ekonomin måste ju rymmas inom ekologin. Vi kan ju inte tära på naturkapitalet, för det är snart slut.

Fru talman! Jag är också optimist, men det hindrar inte att jag ser allvaret och även realismen i det som Lena Klevenås för fram. Det gäller att kombinera de här sakerna på något sätt. Vi måste ju faktiskt ta hänsyn till både miljöresurserna i naturen och de sociala resurser som människor har. Om vi tittar på de besparingar som sker i dag t.ex. här i Sverige, kan vi se att vi inte har utvecklat vårt synsätt när det gäller att spara så att vi kan se konsekvenserna. Vi har tränat upp oss på att göra miljökonsekvensbeskrivningar och utvecklat det. Vi behöver också utveckla ett tänkande vad gäller de social konsekvensbeskrivningarna. Det har vi inte gjort, eftersom de inte passar in i de fyrkantiga ekonomiska tabeller och kalkyler som används. Därför blir det fel. Det drabbar bl.a. barnen. De har ju ingen möjlighet att styra detta. Man styr väldigt mycket med signaler. Man måste inte ha diktat för att på det sättet åstadkomma saker. Jag skulle väldigt gärna se att finansministern for ut i landet och missionerade om Agenda 21 och miljökonsekvensbeskrivningar och kopplingar till ekonomin vad gäller resurshushållning. Det har faktiskt ekonomisk betydelse. Jag tror att det skulle ge en mycket tydlig signal till många som bara tittar snävt ekonomiskt och skulle behöva vidga sina perspektiv. Där har ju regeringen ett ledarskap som jag tycker att ni skall utveckla genom att fara ut allihop och missionera om en uthållig utveckling. Jag tänker sluta med en fråga. Vill inte finansministern ta ett initiativ till en ekonomisk debatt där vi kan få vidga perspektivet i lugn och ro i stället för att ha så bråttom här i riksdagen?

Fru talman! Jag vill ta upp det som Lena Klevenås sade i början om naturresurserna som vårt kapital. Det är bara räntan vi kan använda. Vi skall inte tära på kapitalet. Jag tycker inte alls att det är en nattsvart världsbild, tvärtom. Vi vet väl alla att det går att lägga om ekonomin och sanera den. Det är bara att försöka hushålla litet bättre. Sedan tycker jag att det som Lena Klevenås säger om ungdomarnas nya syn är viktigt. Jag tror också att det har brett ut sig. Standard och prylar är inte det viktigaste i världen. Jag vill göra en koppling till vad Human Development Report säger i sin förra utgåva. Där talar man om att det inte längre är så att mänsklig utveckling och ekonomisk tillväxt är naturligt och naturlagenligt kopplade till varandra. Det finns ingen automatik mellan tillväxt och mänsklig utveckling. Man nämner en rad exempel på länder där den mänskliga utvecklingen är god, men där det inte är någon större ekonomisk tillväxt. Det är naturligtvis också lätt att ta fram exempel på länder som har en kolossalt bra tillväxt men som har en väldigt dålig mänsklig utveckling om man ser till miljösidan.

Fru talman! Bo Lundgren gratulerade mig något i efterhand till min 50-årsdag i en föregående interpellationsrunda. Jag tackar för det, och jag skall naturligtvis återgälda det när Bo Lundgren själv fyller 50 år inom kort. Jag funderar på om skillnaden i vishet kan ha att göra med att vi ligger på var sin sida om femtioårsstrecket. Jag är inte säker på att det är så - jag kan väl säga att jag inte har så stora förhoppningar om att visheten hos Bo Lundgren kommer att öka när han passerar femtioårsstrecket. Men vi får väl se hur det blir med den saken. Miljöengagemang och moderat politik är någonting som känns litet grand som eld och vatten. Jag tror inte att det är den typen av politik vi behöver för att utveckla vårt samhälle i en mer miljövänlig och ekologisk riktning. Det är främmande för mig att sätta likhetstecken mellan utebliven tillväxt och förbättrad miljö. Det finns en väldigt påtaglig illustration till detta. Vi hade - och jag kan inte låta bli att hänvisa till Bo Lundgren på nytt - t.o.m. negativ tillväxt och ekonomisk tillbakagång i landet under några år i början av 90-talet. Säga vad man vill om den perioden, men inte ledde den till en förbättrad miljö och till ett ekologiskt mer hållbart samhälle. I själva verket var det raka motsatsen. Den ledde till massarbetslöshet, till undergrävda offentliga finanser och till en stor pessimism och bristande framtidstro i det här landet. Den ledde också till mindre resurser som vi kan använda inom miljöpolitiken eller på andra områden. Vi kan inte låna oss fram till insatser, vare sig på det området eller något annat. Det är den bittra erfarenhet vi gör. Så sätt inte likhetstecken mellan bra miljö och dålig tillväxt! Jag tror fortfarande att vi skall åstadkomma en tillväxt, därför att det trots allt fortfarande finns stora anspråk på ökade resurser till olika områden. Men vi skall ha en tillväxt som inte bara skonar miljön, utan som gör det möjligt att förbättra den. Vi skall alltså bli alltmer resurssnåla, och vi skall sätta in allt mindre insatsvaror för att nå ett visst resultat. Det är fullt möjligt att åstadkomma detta, och det leder till en bättre miljö. Jag tycker också att man har sett en hel del sådana här tendenser i utvecklingen. Man talar om förändringar i synen på tingen, på de materiella föremålen. Det är möjligt att det finns ett omtänkande hos många yngre människor, men det är ett faktum att jag fortfarande möter mycket omfattande krav på ökade materiella insatser. Dessa krav kommer från alla möjliga håll - från alla möjliga partier, påtryckargrupper, intresseorganisationer och andra. Alla dessa pengar skall ju inte användas till saker eller prylar och köp-och-släng-grejer. Det kan vara så ibland, men det finns också mycket annat som jag tror att många av oss tycker är i grunden värdefullt. Vi vill t.ex. ha mer pengar till vården, till äldreomsorgen - bl.a. därför att vi får fler äldre - och till barnomsorgen som är ett viktigt område för att möjliggöra inte minst för kvinnor att förvärvsarbeta. Vi talar om den högre utbildningen och forskningen, och om kulturen. Det finns en mängd områden där ökade resurser efterfrågas men som inte utan vidare kan likställas med materiella ting och prylar.
Eftersom finansministern så tydligt apostroferade Bo Lundgren medger jag att Bo Lundgren får ytterligare ett inlägg om högst två minuter efter interpellanten, men före finansministerns avslutande inlägg.
Fru talman! Nu tycker jag att jag har fått svar på en av mina frågor - att finansministern med en långsiktigt uthållig ekonomisk tillväxt menar en ekonomisk tillväxt som kan hålla på hur länge som helst och i all evighet. Jag menar att detta är en illusion - det är inte möjligt. Jag tror att ungdomars bristande tilltro till politik kan bero på att vi fortfarande håller på att tjata om detta tillväxtbegrepp som ju är en procentuell ökning av BNP. Detta begrepp har så stora brister att det är fullkomligt ointressant att diskutera det för människor som är intresserade av både ekologi och ekonomi. Det finns ett begrepp som ungdomar har tagit till sig i väldigt stor utsträckning - begreppet miljöutrymme. När Bo Lundgren - framför allt Bo Lundgren men tyvärr även finansministern - säger att det går att kombinera tillväxt med god miljö utan några större problem är inte det med sanningen överensstämmande. Den ekonomiska aktivitet som måste till för att tillväxten skall öka ger ju hela tiden upphov till en mängd utsläpp, varav koldioxidutsläppen är de allvarligaste. Flera organisationer, bl.a. Jordens vänner, har räknat ut hur mycket koldioxid per person som är möjligt att släppa ut globalt sett om inte klimatet skall ändras drastiskt. De kom fram till att man kan förbruka en liter bensin och en liter olja per dag. Vi som åker bil och flyger så mycket kan självfallet inte fortsätta med den livsstilen. Vi måste på något vis ändra den och t.o.m. sänka vår materiella standard. Det är möjligt att detta kommer att leda till lägre tillväxt i Sverige. Men jag tycker att det är ointressant om det blir så - om vi därmed förbättrar välfärden för människor, förbättrar miljön och ger fler människor jobb. Man kan alltså inte säga att utebliven tillväxt innebär dålig miljö och god tillväxt god miljö. Detta är mycket mer komplicerat än så. Självfallet vill jag också att vi skall ha bra teknik och att vi skall hushålla. Men vi skall hushålla med allting - inte bara med pengar. Det har ungdomar fattat.

Det var inte min avsikt att Bo Lundgren skulle utnyttja talmannens generositet till att angripa en talare som inte har rätt till fler repliker. Därför får Lena
Fru talman! Jag vill bara konstatera att Bo Lundgren inte förstår vad jag talar om. Självfallet är jag för en avveckling av kärnkraften. Den hör inte hemma i ett ekologiskt uthålligt samhälle.
Fru talman! Jag är av uppfattningen att ekonomisk tillväxt är förenlig med en positiv miljöutveckling och att vi därigenom bl.a. kan få större resurser att sätta in mer aktivt i ett positivt miljöarbete. Men det är klart att detta inte kommer till stånd av sig självt. Det stora problemet med Bo Lundgrens och moderat politik är att om inte viljan och intresset finns, så blir det inte någon förbättrad miljö med en aldrig så hög ekonomisk tillväxt. Tvärtom kan utvecklingen bli negativ. Det är alltså oerhört viktigt att det finns ett engagemang och en hög prioritet när det gäller miljösatsningar för att de skall kunna leda till konkreta resultat. Lena Klevenås och jag är överens om att eftersträva en ökad välfärd för människorna, och där ingår miljön som en viktig del. Hur man sedan mäter och definierar denna välfärd har vi diskuterat i dag och det kan vi fortsätta att diskutera. Det finns inga självklara och enkla mått. Jag är införstådd med att BNP-måttet är mycket bristfälligt i en rad olika avseenden. Jag har inte velat sätta likhetstecken mellan hög BNP och hög välfärd. Det är ju därför som vi arbetar med att utveckla andra mått på välfärden, som täcker in ett bredare spektrum än de rent ekonomiska variablerna som vi traditionell använder. Detta är ett arbete som pågår och som vi skall driva vidare. Så vi är nog överens om det grundläggande: Ökad välfärd för människorna - ja, det skall vi åstadkomma. För mig är detta inte liktydigt med att samla så många prylar som möjligt på hög, absolut inte. Däremot tror jag fortfarande att vi behöver resurser att sätta in på olika områden, t.ex. kulturen, utbildningen, forskningen, omsorgen och även fritid och rekreation. Allt detta kräver resurser. Om vi kan åstadkomma detta, är det en del i en ökad välfärd. Jag tror att vi i grund och botten kan vara överens om mycket.

Fru talman! Per Unckel har ställt en interpellation till statsrådet Margareta Winberg om anställningstryggheten för statligt anställda. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Detta gäller även för de arbetstagare som i samband med omlokalisering inte följer med till den nya orten. Detta trygghetsavtal ger ett omfattande skydd, vilket också visar sig när man ser till andelen arbetslösa inom avtalets tillämpningsområde. Arbetslösheten uppgår inom detta område inte till mer än omkring 2 %. Syftet med trygghetssystemet är att skapa förutsättningar för att undvika arbetslöshet till följd av arbetsbrist eller omlokalisering. Statligt anställda kan sägas upp, t.ex. på grund av demokratiskt fattade beslut i denna kammare. Om vi går tillbaka några decennier var det inte så. Då var statliga tjänstemän oavsättliga och garanterade en livstidsanställning. Det råder i dag en bred politisk enighet om att vi inte skall gå tillbaka till denna typ av system. Det bästa sättet att säkra de statsanställdas rätt till trygghet i jobbet är att ha sunda statsfinanser. Inget annat är lika viktigt. År 1993 uppvisade de offentliga finanserna det största underskottet i hela OECD området; 12,3 % av BNP. Riksdagen har därefter på förslag av regeringen genomfört ett mycket omfattande saneringsprogram. Vi är nu på väg att åter få stabila statsfinanser, vilket bl.a. kommer att öka tryggheten för de statligt anställda. Även försvaret har bidragit med sin del i saneringen av de offentliga finanserna; sålunda har beslut fattats om att lägga ned F 15 i Söderhamn. Detta har skett utifrån en försvars och säkerhetspolitisk analys. Regeringen har mot denna bakgrund beslutat om att stimulera sysselsättningen i Söderhamn, bl.a. genom att viss statlig verksamhet skall lokaliseras dit. Per Unckels andra fråga handlar om vad regeringen avser att göra gentemot de statligt anställda som inte vill eller kan flytta med till Söderhamn. Denna fråga hanteras av de myndigheter som har personalansvar och av den partssammansatta trygghetsstiftelsen. Trygghetsstiftelsen är sedan en tid tillbaka engagerad både i det som sker i Söderhamn och i det som kommer att ske på de myndigheter som skall flytta verksamheter till Söderhamn. Syftet är naturligtvis att hjälpa dem som inte önskar flytta att få ett nytt jobb på den nuvarande bostadsorten. Låt mig slutligen svara på Per Unckels fråga om vilka viktiga skillnader som finns mellan Arboga och Söderhamn. Frågan är något svårförståelig, eftersom den föregående texten innehåller en jämförelse mellan Arboga och Stockholm och inte mellan Arboga och Söderhamn. För regeringens del är det dock utslagsgivande att både Arboga och Söderhamn har problem med sysselsättningen. I Söderhamn har regeringen presenterat ett förslag som syftar till att minska arbetslösheten på orten. Vad det gäller Arboga arbetar för närvarande en statssekreterargrupp med frågan.
Fru talman! Jag får tacka finansministern för svaret på min interpellation. Jag börjar med att konstatera att det från tid till annan uppstår arbetslöshet, därför att företagen inte kan expandera eller därför att ekonomin och strukturförändringarna i världen i övrigt resulterar i sådan. Detta kan motverkas av klok ekonomisk politik. Men det är inte den typen av arbetslöshet som vi diskuterar vid detta tillfälle, utan här handlar det om en arbetslöshet som regeringen själv ger upphov till. I en tidigare interpellationsdebatt, för någon timme sedan, hävdade Erik Åsbrink, om jag förstod det hela rätt, att staten ändå står vid sina förpliktelser för tryggheten och stabiliteten. Då gällde det vården och skolan. Men för dem som jobbar på F 15 och dessutom för dem som jobbar på en del statliga myndigheter här i Stockholm just nu framstår detta svar som en smula svårförståeligt. Det är dumt att lägga ned F 15 i Söderhamn. Det är dumt av försvarspolitiska och säkerhetspolitiska skäl. När Erik Åsbrink i sitt svar hänvisade till att det var dessa enormt starka skäl som hade resulterat i att nedläggningen faktiskt var motiverad, talade han rimligtvis mot bättre vetande. Fru talman! Det är inte bara dumt att av försvarsoch säkerhetspolitiska skäl lägga ned F 15, utan det är också dumt med tanke på Söderhamns utsatthet. Nedläggningen av F 15 resulterar i att ännu fler människor än de som redan är arbetslösa i Söderhamn kommer att förlora sitt arbete. Detta är det grundläggande problem som ger upphov till vår diskussion. Nu leder emellertid, som så ofta, den ena villan vidare till den andra. Först skapar regeringen själv otryggheten genom att stänga F 15 för att därefter skapa ny otrygghet för dem i Stockholm, som är tänkta att fylla hålen efter dem vid F 15. Vid närmare eftertanke skall de ju helst inte göra det, för hela tanken bakom utflyttningen är ju att det är jobben som skall flytta medan de som har jobben här i Stockholm vackert skall finna sig i att ställa sig i arbetslöshetskön. Annars blir det ju nämligen inga tillskott till arbetstillfällena i Söderhamn. Jag menar, fru talman, att detta är en otillständig politik. Den är otillständig gentemot alla dem som har sin näring på F 15 i dag, och den är otillständig gentemot alla dem här i Stockholm, som plötsligt får reda på att de förväntas bli arbetslösa för att deras arbeten flyttas till en annan ort. Fru talman! Det finns bara en enda anständig lösning på de bekymmer som regeringen nu har försatt hundratals människor i, på toppen av all den övriga arbetslöshet som är ett så stort bekymmer för land och folk, och det är: Säg att nedläggningen av F 15 är felaktig! Det är det beslut som ligger längst ned i den diskussion som Erik Åsbrink och jag nu skall föra. Det bästa sysselsättningsstöd som Söderhamn kan få är att få behålla den flygflottilj som landet faktiskt har behov av. Det skulle som en icke oäven bieffekt få som resultat att ett antal hundra människor, som i dag jobbar på andra statliga myndigheter, skulle kunna sluta att oroa sig över sin egen framtid.
Fru talman! Det är en ganska märklig interpellation som Per Unckel har producerat. Jag har lagt ned rätt mycket tid på att läsa den och försöka förstå den. Men jag måste säga att jag inte ens efter dessa ansträngningar har lyckats med detta. Det är väldigt förvirrat och oklart vad Per Unckel egentligen är ute efter. I själva interpellationen kommer han med långa utläggningar och gör en jämförelse mellan Arboga och Stockholm. Han undrar varför Stockholm behandlas annorlunda än Arboga. Men den fråga som sedan ställs handlar plötsligt inte om en jämförelse mellan Arboga och Stockholm, utan om en jämförelse mellan Arboga och Söderhamn. Jag undrar om Per Unckel själv riktigt vet vad det är han frågar om. Det är oerhört förvirrat och oklart och därför också svårt att svara på en sådan här interpellation. Jag skulle vilja ge Per Unckel ett gott råd till nästa gång han skriver en interpellation: Tag gärna en medarbetare eller kollega till hjälp som får läsa igenom och ge synpunkter, så att vi kan undanröja den här typen av konstigheter! Det är naturligtvis helt stilenligt att Per Unckel liksom andra moderater klagar över utgiftsbesparingar på försvarsområdet. Det är utmärkt med höga offentliga utgifter, om de går till försvarssektorn. Eller med Bo Lundgrens terminologi - ni har ju samrått rätt mycket, och jag åberopar därför vad som tidigare har sagt i interpellationsdebatter: Ökad ofrihet är utmärkt om det handlar om ökade försvarsutgifter. Sammanställer man era åsikter blir detta konsekvensen. Den enkla sanningen, Per Unckel, är ju att saneringen av det konkursbo som Per Unckel, Bo Lundgren m.fl. lämnade efter sig har krävt mycket omfattande och delvis smärtsamma insatser i form av både utgiftsnedskärningar och skattehöjningar, för att vi inte skall låna oss fram till de offentliga utgifterna utan betala dem med egna inkomster. Javisst, även försvaret har fått delta i detta. Det skäms vi inte för. Jag menar att det var otänkbart att genomföra den omfattande saneringen av konkursboet om inte också försvarssektorn hade fått bära sin del. När vi sedan har fördelat de besparingarna har vi naturligtvis försökt göra det på ett sätt som försvarsoch säkerhetspolitiskt är så vettigt och rimligt som möjligt. Då ingår som ett led i detta nedläggningen av F 15. Det står vi självfallet för. Jag förstår naturligtvis att Per Unckel och moderaterna inte accepterar det. Ni accepterar aldrig några besparingar på försvarsområdet. Det skall i stället ske desto mer i den sociala välfärden. Det är också en aning patetiskt att höra Per Unckel måna så hett om anställningstryggheten just i det här fallet. Återigen hänvisar jag till vad kollegan Bo Lundgren klagade över bara för en liten stund sedan i kammaren. Han sade att vi har en alldeles för stor anställningstrygghet i det här landet och att arbetsrätten är alldeles för utbredd, stel, rigid och allt vad det heter. Vi vet ju att moderaterna föreslår en mycket långtgående uppluckring, för att inte säga nedmontering av arbetsrätten och därmed anställningstryggheten i det här landet. Det skorrar minst sagt falskt att höra Per Unckel av opportunistiska skäl välja att lyfta fram just anställningstryggheten i det här fallet, när vi vet att moderaterna i massiv skala vill montera ned anställningstryggheten i den offentliga sektorn och i den privata sektorn för miljoner löntagare i det här landet. Sammanfattningsvis: Det är en oerhörd förvirring och motsägelsefullhet som präglar ert agerande. Det gäller mellan Bo Lundgren och Per Unckel, det gäller mellan vad Per Unckel säger nu och den politik som moderaterna egentligen förordar och det gäller t.o.m. inom Per Unckels egen interpellation, där han inte kan hålla isär de olika orter han drar in i polemiken. Per Unckel borde försöka bestämma sig för en linje och driva den någorlunda konsekvent.
Fru talman! Jag vet inte om det är meningsfullt att tala med finansministern, men låt mig ändå göra ett försök. Finansministern begriper inte vad jag talar om. Svaret på vad frågan gäller är mycket enkelt: Varför skall vi lägga ned F 15 och göra människor arbetslösa i Söderhamn, och varför skall detta i sin tur följas av att man tvingar människor bort från de arbeten de har i Stockholm? Det är en slags dubbel arbetslöshetspolitik, förorsakad av staten själv. Är det så vansinnigt svårt att förstå för finansministern? Det kanske hade varit bättre att inte överlämna interpellationen till finansministern, utan låta arbetsmarknadsministern svara på den. Hon kan åtminstone stava till ordet arbetslöshet. Finansministern säger nu, vilket är en intressant skiftning från det ursprungliga svaret, att det var för att sanera samhällsekonomin som F 15 i Söderhamn lades ned. Ut åkte alltså de högtidliga försvars och säkerhetspolitiska argumenten. Då kan vi med andra ord föra över diskussionen till att gälla frågan: Är det en bra metod att sanera samhällsekonomin genom att lägga ned flygförband som landet bokstavligen behöver för att i stället tvångsvis rycka upp människor med rötterna här i Stockholm? Är det bra att dra på sig extra utgifter, uppenbarligen i hundramiljonersklassen, samt effektivitetsförluster i den statliga förvaltningen, för att lappa igen de hål som det första felaktiga beslutet åstadkom? Om vi kan lägga försvars och säkerhetspolitiken åt sidan genom att notera att det var dumt från försvars och säkerhetspolitiska utgångspunkter att lägga ned F 15 i Söderhamn, så har vi åtminstone rensat debatten en del. Då är frågan: Tycker Erik Åsbrink att det är en bra samhällsekonomisk politik att bedriva den typ av flyttlassverksamhet som han nu förespråkar? Är det bra att lägga ned en statlig verksamhet som vi behöver för att i stället flytta dit en verksamhet som uppenbarligen fungerar bra i Stockholm? Om det skall ligga någon rim och reson i Erik Åsbrinks tidigare uttalande om att staten ända är en stabil, säker, trygg och förutseende arbetsgivare, måste det väl, tycker jag, ändå följas av några praktiska konsekvenser i statens hantering av sina anställda. Fru talman! Erik Åsbrink ondgör sig över att detta förhållningssätt till statens uppgifter skulle vara oförenligt med en annan syn på arbetsrätten. Han rekommenderade mig att ta hjälp av några medarbetare, och jag skall med samma älskvärdhet be honom om att be någon medarbetare på Finansdepartementet fila en stund på argumentationen. Erik Åsbrink vet naturligtvis att dessa båda saker inte har ett skvatt med varandra att göra. Det ena är statens roll som lagstiftare och ramsättare för arbetsmarknadens villkor. Det är arbetsrätten. Där behövs det stora förändringar som bl.a. riksdagens EU-nämnd just nu i denna stund diskuterar. Det andra handlar om statens uppträdande som arbetsgivare. Där är ni, Erik Åsbrink, usla och värda det förakt som uppenbarligen många oroliga människor i dag visar gentemot den politik som beslutet om F 15 respektive beslutet om flyttning av statliga myndigheter från Stockholm representerar.

Fru talman! Det här är en mycket märklig debatt. Utgångspunkten var anställningstrygghet för statligt anställda, men nu kommer Bo Lundgren in och breder ut sig om 80-talets kreditavregleringar, skattereformer osv. och menar att allting som har gått fel i samhället beror på mig. Det är en rätt larvig debatt. Jag tycker uppriktigt sagt att vi något så när skall försöka begränsa oss till det som interpellationen gällde. Det är krångligt nog, eftersom det är en oerhört förvirrad interpellation som Per Unckel har ställt. Jag förstår att han behöver bistånd från Bo Lundgren. Ni skall kanske skicka in ytterligare några moderater till bröders hjälp i den här debatten. De många orden och det välsmorda munlädret kan inte dölja den totala bristen på logik och konsekvens i det som ni säger. Per Unckel utgjuter sig i sin interpellation över att Stockholm behandlas annorlunda än Arboga men gör när han ställer sina frågor en saltomortal och jämför i stället Arboga och Söderhamn på ett sätt som är obegripligt. Han pläderar, som moderater alltid gör, för stora offentliga utgifter till försvarssektorn, och hans vapendragare Bo Lundgren har bara för en stund sedan i kammaren sagt att ökade offentliga utgifter är tecken på en ofrihet i samhället. Ni får på den här punkten bestämma er för hur ni skall ha det. Skall vi ha ökad ofrihet genom stora försvarssatsningar? Per Unckel ondgör sig över den bristande anställningstryggheten för en grupp statligt anställda, kopplat till Söderhamnsfrågorna. För en stund sedan har Bo Lundgren, i samklang med moderaternas politik på det här området, talat om hemskheten med den alltför utbredda anställningstryggheten i vårt land och om behovet av att avreglera arbetsrätten och minska anställningstryggheten. Vi hör också Per Unckel värna om några hundra statligt anställda - naturligtvis behjärtansvärt, men vi vet att moderaterna står för en helt annan politik. Per Unckel var själv inne i kammaren för en stund sedan och talade föraktfullt om den offentliga sektorn och om vikten av att människor slussas till den privata sektorn för att slippa jobba i den förkvävande offentliga sektorn. Detta är ju i normala fall också den moderata politiken. Den politik som ni står för är en kraftig nedrustning av den offentliga sektorn genom stora neddragningar som drabbar vården, omsorgen och utbildningen, och den innebär att många människor som i dag jobbar i stat, kommun och landsting skulle bli av med sina jobb. Per Unckel visar därför en total brist på trovärdighet när han uppträder på rakt motsatt sätt i just det här fallet, för att han av opportunistiska skäl tror sig kunna vinna några enkla poäng. Låt mig beträffande försvarspolitiken säga att det inte är någon glidning i min replik i förhållande till interpellationssvaret. Det var nödvändigt att även försvaret fick bidra till saneringen av konkursboet efter Unckel och Lundgren. Vi står för detta, och vi skäms inte för det. Allt annat hade varit otänkbart. Men när vi sedan inom den ram som vi lägger fast för försvaret försöker hitta en vettig och ändamålsenlig fördelning över landet, är det naturligtvis inte på något sätt i strid med de samhällsekonomiska intressena. Därvid har det tagits försvarspolitiska hänsyn. Då får man höra ytterligare en märklighet, nämligen Per Unckel tala om flyttlasspolitik - ett ord som normalt inte hörs från moderater. Nu används också det argumentet mot de omstruktureringar som alltid måste göras, kanske t.o.m. inom en mera frikostig försvarsram. Det är ofrånkomligt att omfördelningar inom försvarsramen ibland innebär vissa geografiska omfördelningar. Jag måste säga att det sammantaget är en total förvirring som präglar de moderata inläggen i den här frågan. Det är bara dimridåer som Bo Lundgren sänder ut när han börjar tala om 80-talets kreditavregleringar m.m. i den här frågan.
Fru talman! Mitt antagande i den förra repliken var riktigt. Det är lönlöst att tala med Erik Åsbrink. Om Erik Åsbrink tror att det i alla frågor är lämpligt att ställa sig på någon sjaskig valrörelsepiedestal, förlorar det sakliga meningsutbytet allt innehåll. Det som finansministern gjorde för en stund sedan var, uppriktigt sagt, att han babblade i frågor som gäller hundratals människors anställningstrygghet. Det är också Erik Åsbrinks regering själv som är orsaken till att den anställningstryggheten är på väg att försvinna. Erik Åsbrink vet mycket väl att vi behöver omstrukturera svensk ekonomi. Det brukar han normalt starkt ivra för, för att förbättra förhållandena, för att öka konkurrenskraften, slagkraften och tryggheten för svenska folket. Vad i hela friden ligger det för konstruktiv omstrukturering i att lägga ned ett flygförband som landets försvar behöver och som gör nytta för sin bygd, samtidigt som man rycker upp människor från en annan del av landet för att fylla igen de luckor som lämnats efter flygförbandet? Därutöver förorsakar man vid detta skifte av arbetsplatser statliga myndigheter stora effektivitetsförluster. Vad är detta för omstrukturering värd namnet? Erik Åsbrink bör sluta att tala om märklig debatt, förvirrad interpellation och konstiga argument och i stället se till saken där bakom. Han bör i stället försöka förstå något av hur de människor känner sig som hans egen politik rycker undan mattan för. Det är detta som den här frågan handlar om. Det är inget konstigare än att staten har ett ansvar att förhålla sig förnuftigt till sina egna kostnader och sina egna anställda. Erik Åsbrink har i de svar som han har givit här, fru talman, bekräftat att det som möjligen föreföll vara en lapsus eller en sinkadus var ett slags högstämt crescendo i socialdemokratisk förvirring. Ni vet inte vad ni har för er.
Jag vill påpeka att meningsyttringar från kammarens läktare inte är tillåtna.

Herr talman! Det är återigen en mycket märklig interpellationsdebatt där det tydligen är fritt fram att ta upp i stort sett vilka frågor som helst under en interpellation som handlar om Söderhamn och anställningstryggheten för statligt anställda. Det kan inte vara meningen att den skall användas på det sättet. Mängden av moderata debattörer och mängden av ord står i omvänd proportion till sakligheten och kvaliteten på de inlägg ni gör. Jag vill slå fast några grundläggande teser. För det första: Vi socialdemokrater och regeringen står för att Försvaret får medverka i saneringen av det konkursbo som vi fick överta efter den moderatledda regering som lämnade in 1994. Vi skäms inte för detta. Det var nödvändigt och riktigt att göra det. För det andra: Vi står för bibehållen anställningstrygghet för de anställda i detta land såväl i offentlig sektor som i privat sektor. Vi kommer att fortsätta kampen mot den moderata politiken på detta område som innebär omfattande avreglering och nedmontering av arbetsrätt och anställningstrygghet. För det tredje: Vi socialdemokrater och regeringen står för en stark offentlig sektor som vi finansierar med egna inkomster och inte med lån hos utländska bankirer. Det innebär att vi värnar om jobben i den offentliga sektorn - i vården, i omsorgen och i skolan - även om vi får utkämpa en hård kamp mot moderater som vill nedmontera den offentliga sektorn och göra dessa människor arbetslösa. För det fjärde och slutligen: När en ort som Söderhamn kommer i svårigheter, vilket inträffar, är vi beredda att göra aktiva insatser för att stärka sysselsättningen och bekämpa arbetslösheten. Det är ingenting som vi skäms för, utan det är någonting som vi tycker är en självklar plikt, och vi kommer att verka för detta även i fortsättningen.

Herr talman! Bo Lundgren har ställt vissa frågor till finansministern angående konsekvenserna av avställningen av de två kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. Interpellationen har överlämnats till mig. Bo Lundgrens första fråga gäller vilka effekter som avställningen kommer att få på elpriserna och på efterfrågan i ekonomin. I korthet är svaret att regeringen bedömer att det inte blir några nämnvärda effekter på elpriserna. Barsebäck svarar för 3 % av elproduktionen i Sverige och litet drygt 1 % av elproduktionen på den nordiska elmarknaden. Enligt den energipolitiska överenskommelsen skall åtgärder vidtas för att under de närmaste åren kompensera bortfallet av el från de båda reaktorerna genom effektivare energianvändning, konvertering samt hushållning med el och tillförsel av el från andra energikällor. Särskilda insatser skall göras för att utveckla kraft och värmeförsörjningen i Sydsverige. Ett villkor för stängningen av den andra reaktorn är att bortfallet av elproduktionen kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och minskad användning av el. Därför skall inte köpkraften försämras, och därmed inte heller den efterfrågeminskning uppstå, som Bo Lundgren befarar. Överenskommelsen innehåller kraftfulla satsningar på utvecklingen av ny, energieffektiv teknik. Det är en investering för framtiden, både för den industriella tillväxten och för det ekologiskt uthålliga samhället. Överenskommelsen är en positiv investering i den svenska ekonomin. Bo Lundgren borde i stället begrunda konsekvenserna av att inte ta tag i energiomläggningen. Alla partier är överens om att kärnkraften skall avvecklas. Skiljaktigheterna gäller hur det skall genomföras. Den energipolitiska överenskommelsen innebär att omläggningen får ta den tid som behövs för att alternativen skall komma fram. Om vi i stället skulle vänta och lita på att marknadskrafterna sköter omställningen, riskerar vi att med tiden försätta landet i en situation där halva elproduktionskapaciteten snabbt behöver ersättas. Det vore förödande för samhällsekonomin. Vi tar i stället ansvaret genom en planerad omställning. Bo Lundgrens två övriga frågor gäller konsekvenserna av överenskommelsen för statens budget. Regeringen kommer inom kort att lämna en energipolitisk proposition till riksdagen, och därefter den ekonomiska vårpropositionen. I dessa propositioner redovisar regeringen överväganden i dessa frågor. Jag har därför inte för avsikt att i dag gå närmare in på dessa frågor. Jag vill dock påpeka att en post i den statsfinansiella kalkylen med nödvändighet måste lämnas öppen till vidare. Det gäller ersättningen till kärnkraftsföretagen. I det fallet kommer statens utgifter att avgöras efter förhandlingar med kärnkraftverkens ägare. I det lagförslag som nu remissbehandlas dras vissa riktlinjer upp för fastställandet av ersättningsbeloppets storlek. Under februari månad har flera kampanjer startats i syfte att spräcka den energipolitiska överenskommelsen. Fantasifulla siffror har förts fram som prognoser om överenskommelsens konsekvenser för statsbudgeten. Jag noterar att också Bo Lundgren utnyttjar dem. Den socialdemokratiska regeringen avser att fullfölja saneringen av statsfinanserna. Från ett av de största underskotten bland OECD-länderna år 1993 pekar prognosen nu mot att underskottet kommer att vara helt eliminerat 1998. Denna utveckling har stärkt förtroendet för den svenska ekonomin. Bo Lundgren bör sätta beslutet att stänga Barsebäck i sitt rätta perspektiv i stället för att stämma in i katastrofkören. Avvecklingen gäller en mycket liten del av den samlade nordiska elproduktionen, samtidigt som vi genomför en rad tillförsel och hushållsåtgärder. Den energipolitiska överenskommelsen är en ansvarsfull överenskommelse. De tre partierna som står bakom överenskommelsen har enat sig om ett kraftfullt energipolitiskt program för att driva fram den tekniska utvecklingen när det gäller både alternativ eloch värmeproduktion och effektiv energianvändning. Vi är också eniga om att omställningen måste få ta den tid som behövs. Den andra reaktorn i Barsebäck ställs av under förutsättning att vi kan kompensera bortfallet av el. Det är möjligheterna att tillföra det nya som skall bestämma utvecklingen. Vi satsar starkt på den ekologiskt uthålliga energitekniken. Därför är vi också överens om att det inte skall finnas någon tidsgräns inom vilken kärnkraften skall vara avvecklad. Sedan år 1980 har vi levt med ett slutår för den svenska kärnkraften. Överenskommelsen innebär att år 2010 Jag beklagar att Moderata samlingspartiet inte har kunnat ställa upp på en ansvarsfull överenskommelse om energipolitiken. Ännu mer beklagar jag att Moderaterna inte vill diskutera energipolitiken från sakliga utgångspunkter. Genom den energipolitiska överenskommelsen har en grund lagts för omställningen av energisystemet och för investeringar i framtiden. Det är en ansvarsfull överenskommelse som går ut på att vi skall ta ett steg i taget. Låt oss föra en sansad diskussion om detta, inte om uppblåsta katastrofscenarier!

Herr talman! Efter att ha lyssnat på Anders Sundströms svar och Bo Lundgrens inlägg är jag mer intresserad av de resonemang som Bo Lundgren för fram och hans bedömningar av kostnadsutvecklingen och prisbilden i samband med den avveckling som blev resultatet av den uppgörelse som ligger i botten på Bo Lundgrens svar. Bo Lundgren talar nu om en möjlig prisökning som en följd av den avveckling som blir aktuell på ungefär - han vacklar litet - 5 öre per kWh. Denna siffra förekommer i flera olika sammanhang, dock inte så auktoritativa som jag tror att Bo Lundgren vill göra gällande. Den intressanta frågan är om Bo Lundgren kan berätta för kammaren vad fem öres prishöjning på el skulle resultera i vad gäller ytterligare vinster i den nordiska kraftproduktionen. Är det inte så, t.ex., att 5 öres prishöjning skulle generera i storleksordningen Norden? Tror Bo Lundgren verkligen på fullt allvar att någonting sådant kommer att inträffa på den öppna marknad vi i dag är på väg att utveckla på elområdet? Naturligtvis inte. Naturligtvis kommer detta inte att äga rum. Det sannolika är att det blir en ickehöjning av priser eller en mycket begränsad prishöjning som en följd av den förändring som uppgörelsen innebär. Minst lika viktigt är att identifiera vilka kostnader som kraftföretagen rätteligen borde bära. Denna uppgörelse rymmer naturligtvis mycket mer än avställning av två reaktorer. Den rymmer också program för en förändring, och den rymmer också en diskussion kring vilka kostnader kraftföretagen bör bära. En sådan kostnad är den som gäller riskerna - riskkostnaden. De kostnaderna har kraftföretagen om icke smitit undan så i alla fall sluppit bära, eftersom staten och de drabbade blir de som bär de kostnader som ligger utöver det i dag försäkrade beloppet. Jag skulle gärna vilja veta av Bo Lundgren hur mycket han tycker att den risken skall värderas till. Vilka möjliga olyckor skall kraftföretagen stå risken för i förväg, och därmed belastas ekonomiskt? Den typen av diskussioner får man sällan från Bo Lundgren och Moderaterna. Man får lika sällan, herr talman, en redovisning av den vision om energipolitikens utveckling som man kan förvänta sig att även Bo Lundgren och Moderaterna skulle ha funderat litet över. Även detta att inte göra någonting innebär ju någonting, herr talman. Att inte göra någonting är ett beslutsalternativ. Jag inser att det är litet kort tid för Bo Lundgren att svara, men jag utgår ifrån att det kommer ett mycket tydligt och ganska kort svar, för att därmed också stimulera den debatten. Hur har man räknat hos Moderaterna på en energipolitik som inte rymmer de utvecklingsmöjligheter som finns i den uppgörelse som energiministern också har beskrivit i svaret? För att använda Bo Lundgrens ord: Ni har väl gjort beräkningar? Ni har väl gjort bedömningar av hur energisystemet skulle utvecklas utan en kärnkraftsavveckling? Framför allt: Hur har Bo Lundgren bedömt priserna? Vilken bedömning gör Bo Lundgren av att terminspriserna på el för den första perioden efter avvecklingen tycks sjunka? Hur uppfattar Bo Lundgren den marknadssignalen? Jag väntar med spänning, herr talman.

Herr talman! Jag tycker naturligtvis att både det som näringsministern sagt och det som Lennart Daléus sagt är riktigt. Det är bara att konstatera att Bo Lundgren och Moderaterna helt har ställt sig vid sidan av det nödvändiga arbetet att i grunden förändra det svenska energisystemet. Uppiggade av hyfsade opinionssiffror utnyttjar man situationen maximalt. Visserligen anser också Moderaterna att samtliga kärnkraftsreaktorer skall ställas av, men man vill inte göra någonting just nu. Vi som står för uppgörelsen tycker att Moderaterna tar en väldigt stor risk. Inom 7-10 år, om vi tar i litet extra, kommer sannolikt åtminstone hälften av reaktorerna att behöva genomgå en ordentlig renovering. Har vi då inte minskat vårt beroende av kärnkraftsel blir det stora och kostsamma problem med elförsörjningen, främst i industrin, men också för hushållen om dessa inte har konverterat från el till annan uppvärmning. Jag menar att Moderaterna därmed är ett långsiktigt hot mot svensk industris utveckling. I energidebatten framförs många överdrifter, även om de verkar ha tonats ned litet grand nu när det har gått några veckor. Ändå hör man fortfarande, kanske framför allt från moderata debattörer, att vi riskerar tre och fyradubblade elpriser, att den svenska basindustrin flyttar utomlands och att koldioxidutsläppen skall öka i kolossal omfattning. Är Bo Lundgren beredd att tona ned dessa överdrifter, denna skrämseltaktik, i dagens debatt? Jag vill också koppla på Lennart Daléus anförande och fråga hur Bo Lundgren tolkar det faktum att elpriserna är på väg ned och att de svenska skogsaktierna är på väg upp.

Herr talman! Det finns någonting av hokuspokuspolitik över inte minst Lennart Daléus och numera också energiministerns resonemang om kostnaderna för kärnkraftsavvecklingen. Några av oss har varit med rätt länge - Lennart Daléus och jag från denna cirkus allra första början. Jag kan inte avhålla mig från att minnas att det redan 1980 enligt Lennart Daléus var en lysande ekonomisk affär att stänga av all kärnkraft redan till 1990. Gud ske tack och lov och pris att Lennart Daléus inte fick igenom sin politik! Då stod industriministern på rätt barrikad. Nu har industriministern klättrat över till den andra barrikaden och har därmed blivit lika orealistisk och lika mycket för hokuspokus som någonsin Lennart Daléus. När det gäller kostnaderna finns en mycket enkel utgångspunkt som skingrar dimmorna. Det är att fråga sig om det är lönsamt eller olönsamt att stänga av företag som fungerar och producerar elektrisk ström. De flesta kommer till den alldeles naturliga slutsatsen att det kostar någonting när man stänger butiken. Det kostar någonting när man stänger Barsebäck. Vad det lider kommer industriministern att få plågsamma erfarenheter av vilka krav som kommer att riktas mot honom. Man kan också räkna på det sätt som Bo Lundgren gjorde för en stund sedan. När människor skall riva ut sina direktverkande elvärmeelement i sina villor kommer de om inte annat att upptäcka att det inte var gratis, och inte heller roligt. Detta kommer också industriministern att upptäcka när dessa människor skickar en del av räkningen till honom därför att de inte vill betala alltihop. Det är ett annat sätt att räkna på ekonomin. Sedan kommer jag till något som är litet svårare. Det är kanske det allvarligaste. Det handlar om att försöka beräkna den förtroendeförlust som ligger i omvärldens betraktande av Sverige. En och annan kan - liksom 101 kvinnor gjorde i Aftonbladet i går - säga att det är avantgardistiskt och framtidsinriktat. Den uppfattningen delar de inte med många av dem som funderar på i vilket land de i framtiden skall investera. Det kostar alltså någonting. Det kostar förmodligen rätt mycket att stänga av effektiv elproduktion. De som tycker att det här är en lysande uppgörelse säger att vi någon gång måste stänga av: varför inte göra det tidigt i stället för sent? Det är naturligtvis nonsens. Någon gång skall vi stänga av, när kärnkraftverken är ekonomiskt och säkerhetsmässigt slut. Det ligger redan i kalkylerna. Den kostnaden har vi känt till sedan urminnes tider. Den kostnad som vi nu diskuterar är den extrabelastning som vi tar på oss när vi nu - som ni uppenbarligen så gärna vill - stänger av dessa trots att det inte finns vare sig säkerhetsmässiga eller ekonomiska motiv för det. Man säger att Moderaterna inte har velat ställa upp på en ansvarsfull energiöverenskommelse. Jo, vi hade gärna ställt upp på en ansvarsfull sådan, men inte på det som ni har kokat ihop. Herr talman! Slutsatsen är att de närvarande partierna nu uppenbarligen har bestämt sig för att genomföra detta. Då säger man medvetet att det är mera betydelsefullt att dra på sig den kostnad som det här kommer att föra med sig för folkhushållet och skattebetalarna än en lång rad andra saker som människor kanske värderar högre. Det har demonstrerats i veckor mot vad regeringen gör gentemot landets änkor. Det finns ett bokstavligt förhållningssätt mellan den kostnad som ni nu lägger på kärnkraftsavveckling och att ni inte kan ge äldre människor anständiga villkor. För en stund sedan diskuterade vi kostnaderna för att man skall lägga ned flygflottiljen i Söderhamn och rycka upp 300 människor med rötterna från Stockholm. Det är en kostnad som ni nu tvingas att ta därför att ni tycker att det är viktigare att stänga av kärnkraftverk. Så här kan vi gå igenom listan. Ni väljer medvetet att lägga statens pengar på att stänga av eltillförseln snarare än att säkerställa att människor som är intresserade av sin trygghet, vård och omsorg kan få dessa primära behov tillgodosedda. Så ser det ut när man har skingrat dimmorna kring hokus-pokuspolitiken.
Herr talman! Jag känner mig glad och stolt över att inte ha deltagit i denna cirkus. Jag sysslar med mycket allvarligare saker än att uppträda på en cirkusarena. Jag skall först ta upp frågorna. Jag börjar med elpriset. I och med överenskommelsen tar vi på en öppen marknad bort produktionskapacitet motsvarande 8 terawattimmar, och genom statliga stimulanser tillför vi produktionskapacitet motsvarande 8 terawattimmar, dvs. drygt 1 % av Nordens elmarknad. Min fråga till Bo Lundgren blir därför: På vilket sätt påverkar detta elpriset på denna marknad? Staten tar bort 8 terawattimmar och för tillbaka 8 terawattimmar och finansierar mellanskillnaden. Detta skulle vara intressant att få belyst. Sedan vill jag ta upp dessa skräckscenarion om priset. Karl-Axel Edin nämns ofta. Han skrev i en rapport - Kärnkraftavveckling - till nytta för vem? som han gav ut i juni 1996 på Industriförbundets uppdrag om hur avstängning av en eller ett par reaktorer skulle påverka elpriset: "Detta skulle inte få någon större påverkan på elpriset och på den elintensiva industrins konkurrenskraft". Detta var i juni 1996. Det kan vara intressant att komma ihåg. Det var alltså Industriförbundets rapport. Det var vad jag ville säga om marknad och pris. Sedan gäller det ett resonemang om statsfinanserna. Det är sant att vi i statsfinanserna prioriterar investeringar för att bygga ett nytt energisystem. Vi tror att det är viktigt för industrin att vi förnyar energisystemet. Det är sant att Bo Lundgren och Per Unckel i stället prioriterar att sänka förmögenhetsskatten med tre och en halv miljarder kronor per år. De tycker att det är viktigare. Att hålla ett antal flygplan flygande i luften ovanför Söderhamn under några år är tydligen också viktigare. Det var Per Unckels bidrag till den här debatten. Jag måste fråga svenska folket: Är det viktigare att de där flygplanen snurrar ovanför Söderhamn med "lede fi" som snart anfaller oss? Eller är det viktigare att vi investerar i ny elproduktionskapacitet för att se till att människor, ungdomar, skall kunna ha jobb också efter den tidpunkt när dessa reaktorer som nu går har förbrukats? Jag tror att svenska folket faktiskt tycker att det är viktigare att investera i alternativen än att ha helikoptrar och flygplan ovanför Söderhamn. Jag menar alltså att den här regeringen har en oerhörd trovärdighet när det gäller att hålla ordning på statsfinanserna. Det är litet tveksamt med Bo Lundgren och Per Unckel. Sedan vill jag fråga om alternativet. Vad är ert alternativ? Ni vill faktiskt stänga tolv reaktorer. Hur skall det gå till? Vilka effekter får det på elpriset, statsfinanserna och samhällsekonomin? Det skulle vara oerhört intressant att få veta detta. Hur ser den politiska majoriteten i riksdagen ut när det gäller att skapa denna stabilitet och uthållighet i en ny energipolitik? Bo Lundgren är faktiskt skyldig svenska folket att svara på den frågan.

Herr talman! Bo Lundgren försöker blanda bort de ekonomiska korten. Jag talade inte om kostnader. Vad jag diskuterade förut var Bo Lundgrens bedömning av prisutvecklingen, och det är ju något annat. Nu ser jag, herr talman, att Bo Lundgren nickar instämmande i detta. Då kanske han vid nästa tillfälle kan återkomma till att diskutera prisutvecklingen, som han faktiskt inledde sitt resonemang kring. Blir det en prishöjning på 5 öre kWh? Om det blir 5 öre/kWh, vad innebär det i vinstgenerering för den nordiska kraftindustrin? Det frågar jag Bo Lundgren, herr talman, trots att han inte är statsråd i denna stund. Herr talman! Per Unckel har ju varit med i cirkusen länge, även om jag delar energiministerns uppfattning att så mycket cirkus har det väl inte handlat om. Ändå frågar han om den här frågan är särskilt betydelsefull. Det kan väl inte ha undgått Per Unckel att den här frågan är betydelsefull både sakligt och politiskt. Naturligtvis är den det, och naturligtvis kräver den stor politisk - och, herr talman - demokratisk omsorg. Och ligger det ändå inte en viss demokratisk omsorg i att fullfölja ett beslut och ett åtagande som - och det är viktigt, herr talman - vidimerats och verifierats av tidigare moderata energipolitiska talesmän och för den delen - kvinnor? Jag tänker närmast på Margaretha af Ugglas här i kammaren omedelbart efter folkomröstningen. Är det klokt, herr talman, att skrota fungerande kärnkraftverk? Ja, fungerande och fungerande, kan man ju säga. Men det händer ju från tid till annan, herr talman, att vi lägger ned gamla flygplansmodeller till förmån för nya i det militära systemet, eller att vi skrotar bilar som förvisso rullar på gatorna men som vi vill bli av med av aktuella och berättigade miljöomsorgsskäl. De gäller, herr talman, även i fråga om kärnkraften.
Herr talman! Jag fick inga bra svar från Bo Lundgren. I och för sig kanske han inte hade tid att svara på alla frågor. Men såvitt man förstår går allting ut på vi inte skall ta kostnaderna för kärnkraftens avveckling nu utan skjuta dem framför oss. Problemen med kärnkraften skall vi inte ta nu utan skjuta framför oss till kommande generationer. Per Unckel kallar hela uppgörelsen för hokuspokus och fortsätter att skrämma med att industrin i och med den här uppgörelsen kommer att flytta ut ur landet. Då tycker jag ändå att Per Unckel på något sätt måste upp till bevis. Om vi nu säger att vi skall garantera den elintensiva industrin el till konkurrenskraftiga priser och dessutom vidtar åtgärder för att minska elanvändningen i boendet, är inte det då ett sätt att ge industrin möjlighet att vara kvar i landet? Det kanske t.o.m. blir mycket bra att vara kvar i Sverige. Jag förstår att Bo Lundgren och Moderaterna är kritiska mot uppgörelsen och på olika sätt skulle vilja göra det här annorlunda eller helt enkelt ha allting ogjort. Men det vore ändå bra om man kunde vara seriös nog att erkänna att det kan finnas delar i uppgörelsen som man tycker är okej eller t.o.m. bra. Är det t.ex. inte väldigt bra, oavsett hur vi ser på frågan om kärnkraftens avveckling, att vi nu minskar beroendet av kärnkraftsel genom att minska eluppvärmningen i boendet? Det tycker jag ändå att Moderaterna kunde kosta på sig att erkänna. Dessutom undrar jag: På vilket sätt skall ni klara avvecklingen? På vilket sätt kan ni i dag garantera att vi om 10-15 år har tillräckligt med el för vår industri om vi inte påbörjar en omställning redan nu?
Herr talman! Industriministern hade en mycket tydlig formulering i ett av sina inlägg. Han sade: Vi tar bort produktionskapacitet, och sedan stimulerar vi fram ny. Innebörden av detta är att man tar bort produktionskapacitet som fungerar lönsamt och ber skattebetalarna hjälpa till att bygga upp det nya. Detta är precis Bo Lundgrens och min poäng. Vad vi nu försöker utröna är: Vad kostar detta? Industriministern är uppenbarligen ändå medveten om att det kostar någonting. Då är det mycket bättre att lägga ned en flygflottilj i Söderhamn, säger ministern, eftersom flygplanen där uppe inte gör någon nytta i alla fall. Med den analysen är det väl lika bra att stänga av tre reaktorer och lägga ned alla flygflottiljer, men det är en parentes i sammanhanget. Industriministern medger nu att det finns ett avgörande när det gäller var vi skall lägga statens pengar, dvs. de pengar som industriministern disponerar i dag. Då kommer Lennart Beijer och andra och säger: Moderaterna kommer också att få de här kostnaderna. Nej, det är just det vi inte får! Vi kommer alla att behöva betala ny produktionskapacitet - visst. Där är vi alla lika. Men ni skiljer er från oss övriga i så måtto att ni skall betala för att stänga av de fungerande reaktorerna nu. Den kostnad denna debatt handlar om är: Hur mycket större påfrestningar tar ni på er, och vad måste vi avstå från att göra därför att ni tycker att det är viktigare att stänga av strömmen? Då är vi tillbaka vid utgångspunkten. Ni gör valet att det är viktigare att stänga av strömmen nu än att säkerställa att de sociala behov som människor i dag med all rätt åberopar kan tillgodoses. Ni tycker att det är viktigare att stänga av strömmen i dag än att säkerställa att vi har ett försvar som duger någonting till och trygghet på de orter som hotas av arbetslöshet - etc. etc. Ni kommer att få stå där inför historien och tala om att ni åsamkade människor påtagliga bekymmer bara därför att ni skulle stänga av strömmen för tidigt. Det finns ingen rim och reson, industriministern, i den typen av politik. Det borde inte göra det, rättare sagt, om man står för klassiska socialdemokratiska ideal.

Herr talman! Jag kunde inte avhålla mig från att gå in i den här debatten. Först vill jag ta fasta på något som ministern säger i interpellationssvaret. Han efterlyser en sansad debatt om energipolitiken, och det tycker jag att det finns ett värde i att understryka. Till Moderaterna vill jag säga att också för er del kommer ju sanningens minut. Kärnkraften skall fasas ut; det är också Moderaterna överens om. På något sätt måste det då redovisas hur den skall ersättas, vilka produktionsresurser som då skall till. Sedan, herr talman, vill jag rikta mig till näringsministern och säga att jag beklagar att regeringen inte fullföljde det upplägg som fanns i energiförhandlingarna och ansträngde sig för att göra en bredare överenskommelse där också vi kristdemokrater hade haft möjlighet att vara med. Nu blir resultatet - och det är ju det denna debatt handlar om - en kostnad för avvecklingen som inte hade varit nödvändig. Men framför allt blir det en miljömässig kostnad, och det var den som vi kristdemokrater inte var beredda att betala. Det ges faktiskt ett rätt intressant och tydligt besked i det här interpellationssvaret. Det talas inte längre om att man skall kompensera bortfallet av el från förnybara energikällor, utan nu skriver man mycket tydligt andra energikällor. Det är ju det som är avvikelsen mot den diskussion som tidigare fanns i överläggningarna. Man byter ordet "förnybara" mot "andra". Vi vet vad detta innebär. Det innebär att det blir ökad fossilbränsleanvändning, olja, kol och fossilgas. Längre ned i sitt svar skriver också ministern att den energipolitiska överenskommelsen innebär att omläggningen får ta den tid som behövs för att alternativen skall komma fram. Det här hänger inte ihop. Det vet näringsministern. Det går inte att klara detta på ett år. Det blir olja, kol och fossilgas. Det blir en kostnad, rent ekonomiskt, för landet, men framför allt blir det en miljökostnad. Det var framför allt den kostnaden som vi kristdemokrater inte kunde acceptera. Jag beklagar att den här situationen har uppstått. Det är uppenbart att överenskommelsen splittrar nationen i dag. Ambitionen var en annan, att samla nationen kring en energipolitik som skulle ha trovärdighet i det politiska systemet och på marknaden. Nu har en annan situation uppstått, och ansvaret för det bär näringsministern.
Herr talman! Låt mig först konstatera att Per Unckel, som deltog i debatten, redan har lämnat kammaren. Det tycker jag är litet märkligt. Det är verkligen cirkus. När det gäller elpriset vill jag säga till Bo Lundgren att vi satsar en och en halv miljard. - Välkommen tillbaka, Per Unckel. Jag tycker faktiskt att man kan delta hela tiden, inte bara göra ett inlägg och sedan springa i väg. Vi tillför åtta terawattimmar. Ja, vi investerar i det. Vi investerar en och en halv miljard kronor per år under en period för att ta fram nya alternativ för elproduktion. Det är ett val som vi gör. Vi gör det därför att vi anser att vi skall ta ansvar för det beslut som Bo Lundgren och jag uppmanade svenska folket att fatta 1980, nämligen att stänga av kärnkraften. Det uppmanade Bo Lundgren och det uppmanade jag det svenska folket att göra. Det skall vi ta ansvar för. Därför behövs det pengar för att utveckla det nya. Det kostar en och en halv miljard per år. Det är naturligtvis en prioritering som vi gör. Ni gör en annan prioritering. Ni gör prioriteringen att vi hellre skall satsa mer på försvarsanslagen, att vi skall investera mer när det gäller att sänka förmögenhetsskatterna. Men som näringsminister vill jag säga att jag anser att det är oerhört väsentligt att vi investerar i ny energiproduktion. Om vi inte gör det tar vi faktiskt inte ansvar för det beslut som vi rådde svenska folket att rekommendera oss att fatta 1980. Det var vad jag ville säga om elpriset och statsfinanserna. Om statsfinanserna vill jag säga en sak till. Vi har som ambition - och vi kommer att leva upp till det - att när vi går till val 1998 skall vi ha statsfinanser i balans. Det är någonting helt annat än Bo Lundgren gjorde när han lämnade över sina statsfinanser till oss. Han hade inte ens någon ambition att åstadkomma statsfinanser i balans till 1998. Om man tittar på det utslaget kan man konstatera att det bakom linje 2 fanns en avvecklingsplan som angav 2010 som bortre gräns. Om man tittar på valsedeln finner man att det också på valsedeln sägs att man skall avveckla när man får fram alternativ. Nu har vi fått fram alternativ för att påbörja omställningen, inte för att avsluta den. Dessutom följdes folkomröstningsbeslutet upp av ett ställningstagande i riksdagen, att vi till år 2010 skulle ha avvecklat kärnkraften. På den punkten går vi nu till riksdagen och säger att vi vill frångå just det beslutet, för vi bedömer inte att det är möjligt att klara detta till år 2010. Även om ett statsråd inte får fråga, måste jag för det svenska folket få tala om att det saknas ett alternativ i det förslag som de här tre partierna har lagt fram. Det finns inget alternativ. Svenska folket får verkligen leva i mörker om Moderaterna får styra. Moderaterna har inte tänkt berätta hur kärnkraften skall ersättas. Hur den kärnkraft som Moderaterna har bestämt sig för att avveckla skall ersättas vill man inte berätta. Det om något är att leva i ett mörker.

Herr talman! Jag hade en debatt med Anna Lindh i går kväll, som herr talmannen minns, i frågan om energipolitiken och koldioxidutsläppen. Hon vägrade att kommentera uppgifterna om olja, kol och gas, som blir följden av den energiuppgörelse som föreligger. Inte heller Anders Sundström - han kanske hade ont om tid i sin förra replik - kommenterade den som jag ser det stora miljökostnaden av att vi nu får ökade koldioxidutsläpp på grund av ökad fossilbränsleanvändning. Herr talman! När jag tittar närmare på interpellationssvaret finner jag det som ministern säger längst ned på s. 1 rätt uppseendeväckande. "Den energipolitiska överenskommelsen innebär att omläggningen får ta den tid som behövs för att alternativen skall komma fram." Men det är ju inte så. Överenskommelsen bygger på att en reaktor skall stängas av om ett år. Det är inte med alternativen den skall ersättas, det är med olja, kol och gas. Anders Sundström har många gånger tidigare sagt att vi skall stänga av en reaktor när vi har ersatt den. Då handlade det om förnybara bränslen eller sparande, där vi ersatte kilowattimme för kilowattimme. Nu handlar det inte om kilowattimmar utan om ungefär fyra terawattimmar. Min fråga är då, om ministern skall leva upp till det han säger i svaret, att det får ta den tid som behövs för att alternativen skall komma fram: Vad skall man ersätta med det här året? Det är liksom ett nytt besked. Är det med det vi känner till, olja, kol och gas, eller finns det någon annan tanke som är dold för mig?
Herr talman! Först vill jag bara göra en kort kommentar till Dan Ericsson. Dan Ericsson röstade för att vi skulle ha stängt av all kärnkraft till 1990. Nu framstår det för Dan Ericsson som omöjligt att under 18 år få fram alternativ motsvarande en reaktor i Barsebäck. Det är faktiskt inte en speciellt trovärdig argumentation, Dan Ericsson. Sedan vänder jag mig till Bo Lundgren. Bo Lundgren började den här interpellationsdebatten med att säga att jag far med osanning när det gäller linje 2. Nu slutade han debatten med att säga att jag står kvar vid linje 2 och han vid linje 1, men att jag överger linje 2 när det gäller år 2010. Jag tror inte att det var det som folket uppfattade som en osanning, som Bo Lundgren menade. Det är riktigt att vi på en punkt faktiskt kompromissar med det vi sade 1980 i folkomröstningen. Då sade vi att vi skulle ha avvecklat kärnkraften till 2010. Det är sant att vi nu går fram till svenska folket och säger att vi tror att det blir mycket svårt att klara det och att vi nu vill påbörja omställningen på det sätt som vi har kommit överens om i energiöverenskommelsen, nämligen stänga av i den takt som vi tar fram alternativen, och alltså gå ifrån 2010. Det är sant att det är en eftergift i förhållande till folkomröstningen 1980. Men det är inte en eftergift på det sätt som Bo Lundgren beskriver det utanför den här salen, nämligen att vi tidigarelägger avvecklingen. Det som är sant är att vi går från linje 2 i den meningen att vi senarelägger avvecklingen av kärnkraften. Det är sant. Jag vill också kort kommentera kostnaden. För att vi skall få pengar till vård och omsorg, Bo Lundgren, måste vi faktiskt ta fram ny energiproduktion när kärnkraften fasas ut. Bo Lundgrens problem är att Moderaterna inte redovisar något alternativ till denna avveckling. De står kvar där, i mörkret, och pekar inte på något nytt alternativ till kärnkraften.

Herr talman! Dan Ericsson har frågat hur regeringen avser agera för att skapa ett förtroende hos näringslivet om ett positivt och långsiktigt näringslivsklimat för att stärka såväl stora som små företags motivation till investering för tillväxt i Sverige. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1994 var det svenska näringslivet mitt inne i en period av omfattande rationaliseringar och effektiviseringar. Detta avspeglades exempelvis i att takten på produktivitetsutvecklingen inom tillverkningsindustrin svängde från en bottenposition inom industrivärlden i slutet av 1980-talet till den absoluta världstoppen i mitten av 1990-talet. En motsvarande utveckling pågick och pågår inom andra samhällssektorer. Detta är av mycket stor betydelse för ekonomins långsiktiga utveckling. Men i ett första skede har den snabba produktivitetstillväxten emellertid bidragit till en minskad efterfrågan på arbetskraft. I synnerhet gäller detta lågutbildad arbetskraft. Produktivitetstillväxtens positiva effekt på sysselsättningen uppkommer först när vinsterna omsätts i nya investeringar. Men med den reala räntenivå på över 10 % och de stora svängningar i valutakursen som rådde under den borgerliga regeringsperioden är det omöjligt att skapa någon uthållig tillväxt. Investeringskostnaderna i produktiv verksamhet var alldeles för höga. Problemet förstärktes av den goda alternativavkastningen på riskfria statspapper. Regeringens första prioriterade åtgärd för att förbättra det svenska näringslivsklimatet var att sanera statsfinanserna. Detta har gått betydligt snabbare än vad någon bedömare kunnat förutspå. År 1993 hade Sverige ett av de största underskotten bland OECD länderna, motsvarande drygt 12 % av BNP. Underskottet beräknas sjunka till under 3 % år 1997. Prognosen pekar mot att underskottet kommer att vara helt eliminerat 1998. Denna utveckling har stärkt förtroendet för den svenska ekonomin och den ekonomiska politiken både i Sverige och internationellt. Räntenivåerna har nästan halverats. I dag ser vi en rad konkreta tecken på att tillväxtklimatet förbättrats radikalt under de tre senaste åren. Trots att år 1996 var ett lågkonjunkturår låg industriinvesteringarna detta år 115 % över 1993 års nivå, industrisysselsättningen hade ökat med 40 000 Samtidigt har det skett ett betydande tillflöde av utlandsinvesteringar till Sverige. Statens årliga lånebehov har sjunkit från 242 miljarder kronor till 31 miljarder kronor och inflationstakten från 4,7 % till 0,8 % i årstakt. Sedan början av 1990-talet finns ett starkt växande lokalt engagemang för näringslivs och sysselsättningsfrågor. Det pågår också en värdeförskjutning i samhället när det gäller synen på företagande och entreprenörer. Riskkapitaltillgången har förbättrats radikalt. För regeringen finns det ingen som helst anledning att blåsa "faran över". En öppen arbetslöshet på 350 000 personer och ytterligare nästan 200 000 i olika åtgärder talar sitt tydliga språk. Räknat i kronor har dock sysselsättningen ökat med 4 % under de tre senaste åren. En strukturpolitik för att påskynda framväxten av kunskapssamhället är i dag den mest effektiva vägen till en starkare ekonomi och ökad sysselsättning. Sedan år 1980 har de s.k. kunskapsintensiva branscherna i ekonomin vuxit tre gånger så snabbt som övriga verksamheter. Majoriteten av alla nya jobb i dag har en kunskapsinriktning i någon form. Detta överensstämmer också väl med den internationella utvecklingen, där sju-åtta av tio nya jobb kan karakteriseras som kunskapsarbeten. Under de senaste åren har regeringen tagit flera viktiga initiativ för att bredda kunskapsbasen i samhället. Hit hör bl.a. det s.k. kunskapslyftet med 100 000 utbildningsplatser för vuxna och 30 000 nya högskoleplatser med betoning på teknik och naturvetenskap. Sverige har en viktig konkurrensfördel när det gäller kunskapstillförsel i ekonomin. FoU investeringar i relation till BNP är högre än i något annat land i världen. Detta beror i första hand på ett tiotal mycket FoU-intensiva multinationella företag, men också på betydande statliga FoU-satsningar via universitet och högskolor, forskningsinstitut och stiftelser. I dag är det en högprioriterad fråga att bättre integrera de små och medelstora företagen i landets FoU-system. Det handlar om att öka samverkan inom näringslivet. Här pågår en mycket intressant och viktig nätverksutbyggnad. De s.k. industriella utvecklingscentrum som nu finns på ett tiotal platser kan bli en viktig del i dessa nätverk. Det handlar också om att stärka samarbetet mellan högskolan och näringslivet. Regeringens stöd till samarbetet mellan högskola och näringsliv genom den s.k. tredje uppgiften är ett viktigt steg för att öka kunskapsspridningen till mindre och medelstora företag. I dag kan vi tydligt se att EU-medlemskapet har haft en mycket positiv betydelse för svensk ekonomi. Mellan 1992 och 1996 ökade exportandelen i svensk ekonomi, och i denna process har de mindre företagens ökade möjligheter till närvaro på Europamarknaden haft en viktig roll. Detta kan bl.a. avläsas i att de mindre företagens andel av svensk ekonomi ökat under de senaste åren. De mindre företagens ökade betydelse för ekonomins dynamik kan också avläsas i den aktuella statistiken över de s.k. tillväxtföretagen. De mindre företagens ökade betydelse för ekonomins dynamik kan också spåras bland landets ca 2 000 tillväxtföretag. Majoriteten av dessa företag, som tillsammans ökat antalet sysselsatta med 326 000 Fortfarande har de mindre företagen en rad olika konkurrensnackdelar gentemot de större företagen. Vi behöver få fler företag, och vi behöver få fler tillväxtföretag. Från regeringens sida har vi därför tillsatt en småföretagsdelegation för att undanröja onödiga hinder för etablering och tillväxt. Sammantaget råder det ingen tvekan om att näringslivets tillväxtförutsättningar har förbättrats radikalt sedan 1994. Regeringens politik syftar till att stärka denna utveckling. Breda samarbetsformer är av största vikt i detta sammanhang.
Herr talman! Jag vill först tacka näringsministern för svaret. Det var litet ovanligt att ministern inledningsvis ändå gav något erkännande av att det fanns positiva drag i den förra regeringens politik som bidrog till produktivitetsutvecklingen inom tillverkningsindustrin. Det var bra, trots att ministern sedan på nytt hemföll åt en icke-komplett historieskrivning. Jag skulle i och för sig gärna vilja skicka med en lista på åtgärder som högst avsevärt skulle tina upp företagsklimatet för att därmed ge fler jobb. Jag har en sådan lista, där det står exempelvis att beslutet om förlängd arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen borde rivas upp. Jag skall i stället koncentrera diskussionen till situationen för Ericssons verksamhet i Norrköping. Detta är också utgångspunkten för min interpellation. Intresset för information via elektroniska medier har fått alltfler att inse vilka enorma möjligheter som ligger i att sälja och förmedla information samt länka samman informationsföretagen och informationsflödena med kunderna. En metod i företagens förändringsprocesser är att koncentrera sin verksamhet till de strategiskt viktiga funktionerna eller produkterna och avyttra eller avveckla de övriga delarna. Hela affärsfunktioner kan på detta sätt läggas ut på entreprenad, s.k. outsourcing, eller inköpas inom ramen för ett nära leverantörsförhållande. Den förändringsprocess som nu pågår inom Ericsson i Norrköping utgår i mycket hög grad från en insikt att utvecklingen inom det produktionstekniska området för exempelvis kretskortsproduktion kräver samverkan med leverantörer av världsklass. Näringslivet i Norrköpingsregionen, innefattande ett område med en radie på tre-fem mil och kommuner i både Östergötlands och Södermanlands län har en för svensk del mycket hög koncentration av verksamhet inom elektronik och elektromekanik. Likartad produktionsteknik leder till verksamheter och produkter inom så skilda sektorer som telefon och kommunikationsteknik, fordonselektronik, produkter för administrativ datahantering och elektronik för styr och reglerområdet inom energiproduktion. Inom området industriell elektronik finns ett omfattande behov av kontinuerlig ny kunskap, flexibilitet i resursanvändning samt utnyttjande av skalfördelar vid produktion. För närvarande pågår ett intensivt arbete inom Linköpings universitet inför höstens uppstart i Norrköping av ett speciellt civilingenjörsprogram inom industriell elektronik omfattande bl.a. produktionsteknik samt ett motsvarande program inom elektroniska medier. Denna satsning kan möta regionens behov av ny kunskap. Herr talman! Vad kan vi då göra för att skapa ett så gynnsamt klimat som möjligt för fortsatt produktion och satsning i Norrköping. Detta har inte ministern berört i sitt svar. Förutom Kristdemokraternas grundläggande förslag för tillväxt och företagande vill jag peka på något som direkt berör Ericsson i Norrköping. Ett första steg för att få ett mildare företagsklimat inom den sektor som Ericsson verkar kan vara att snabbt etablera ett forum för analys och diskussion kring samverkan mellan Näringsdepartementet och näringslivet inom bl.a. elektronikproduktion, kommunikation och informationsteknik. Samverkan är ju faktiskt något som ministern understryker i sitt svar. Ett fortsatt steg kan vara att tillsammans med näringslivet avdela särskilda samhällsresurser för att etablera ett kvalificerat utvecklings och produktionscentrum på elektronikområdet i Norrköping, detta för att säkerställa internationell konkurrenskraft och kompetens i den enormt snabba förändringsprocess som nu har påbörjats inom informationsområdet. Min fråga till näringsministern är om han är beredd att etablera ett forum av det slag som jag har skisserat och om han är beredd att ta initiativ till att i Norrköping få till stånd ett utvecklings och produktionscentrum på elektronikområdet.
Herr talman! Om Dan Ericssons interpellation hade handlat om det som han nu talade om när det gäller Norrköping hade jag nog inte tagit någon tid i anspråk utan tyckt att det var ganska okej. Men i interpellationen är Dan Ericsson genomgående oroad framför allt över det svenska näringslivsklimatet. Något överraskande stöttar han sig på de 101 företagsledarna. Sedan de 101 företagsledarna publicerade sin artikel har flera av undertecknarna nyanserat sina uppfattningar avsevärt. De erkänner nu att det naturligtvis är viktigt att regering och riksdag har sanerat ekonomin och fått ordning på budget, inflation och räntor. De anser även i andra avseenden att det nog trots allt inte är så dåligt i Sverige. Men det som förvånade mig när jag läste interpellationen är att Dan Ericsson fortsätter att sprida myter om det osäkra näringslivsklimatet, detta trots att internationella bedömare säger att Sverige har ett av de bättre företagsklimaten i världen. Varför gör Dan Ericsson denna förfalskning av verkligheten? För att de små företagen också skall få en positiv utveckling anser jag, vilket har sagts många gånger tidigare, att det är efterfrågan på hemmamarknaden som är den stora och viktiga. De cirka två miljoner underkonsumerande medborgarna måste alltså få större resurser. En annan verkligt viktig fråga för de små företagen är naturligtvis arbetsgivarinträdet vid sjukdom. Jag tror att det är en riktig kritik att nuvarande regler hindrar nyanställningar i de små företagen. Ju mindre företag, desto hårdare slår naturligtvis dessa regler. Jag tror att större företag klarar av att kompensera dessa problem. Jag vill därför fråga både näringsministern och Dan Ericsson om de vill verka för att arbetsgivarinträdet vid sjukdom tas bort helt för företag med mindre än fem anställda.
Herr talman! Jag blev litet förvånad över vändningen av denna interpellationsdebatt. Jag har läst interpellationen och utifrån den försökt formulera ett svar. Interpellationen handlade inte om ett produktionscentrum som skulle etableras i Norrköping. Interpellationen handlade ju om hur regeringen avser att agera för att skapa ett förtroende hos näringslivet om ett positivt och långsiktigt näringslivsklimat för att stärka såväl stora som små företags motivation till investering för tillväxt i Sverige. Detta föregås av ett resonemang där Dan Ericsson är rätt frän mot regeringen rent allmänt. Jag vill gärna återkomma till frågan om hur vi skall hantera situationen i Norrköping i en särskild interpellation eller fråga. Men innan vi lämnar den verkliga frågan som Dan Ericsson har ställt om näringslivsklimatet, är det riktigt att mitt interpellationssvar innehåller en del erkännanden av det som hände under perioden 1991-1994. Däremot tycker jag att det var mycket fult gjort av Dan Ericsson att på slutet säga att jag sedan faller tillbaka i något slags argumentation. Jag undrar vem som egentligen föll tillbaka. Jag hävdar nämligen att vi har ett bra näringslivsklimat i Sverige. En del av detta skapades under 1991-1994. En hel del skapades under 1994-1996 och 1997. Det finns väldigt mycket hårda fakta att ta fasta på. Jag nämnde en hel del av detta i mitt interpellationssvar som jag försökte utveckla rätt ordentligt om produktiviteten, tillväxten, kunskapsintensiva företag, osv. Jag kan fortsätta på den basen och se på antalet privata företag, och det sker en kontinuerlig tillväxt av privata företag sedan 1993. Vi är nu uppe i drygt en halv miljon privata företag i Sverige. Det sker en ökning varje år med omkring 20 000-30 000. Sedan 1993 har det skett en ökning med drygt 80 000 privata företag. Det är en mycket kraftig förändring av det faktiska nyföretagandet. Nettotillskottet av nyföretagandet är mycket högt i Sverige. Vi får gå tillbaka till de bästa åren på 80-talet i högkonjunkturens extrema position 1988 för att hitta något liknande. Vi har också börjat få utländska direktinvesteringar av stora mått är också något positivt. Det har varit en stor obalans i Sverige i den meningen att stora delar av de vinster som har gjorts i Sverige har använts till att investera och köpa företag utomlands. Detta är något som är bra men också negativt, dvs. att vi inte har ett motsvarande inflöde av kapital som genereras i form av vinster utomlands och investeras i Sverige. Nu är vi på väg att få en bättre situation. Fortfarande har svenska företag dubbelt så många anställda utomlands som utländska företag har i Sverige. Det är inte så att de utländska företagen håller på att ta över Sverige, utan Sverige är fortfarande ett land som har mycket fler anställda utomlands än utländska företag har i Sverige. Men vi har en bättre utveckling. Utländska företag är intresserade av att investera i vårt land. Och vi är ett av de mest intressanta investeringsländerna i Europa. Det tycker jag är oerhört positivt. En tredje sak som jag vill ta fram är näringslivets investeringar i forskning och utveckling i vårt land. Ericsson och många andra ligger rekordhögt. Sverige är kanske det land i världen som har den största andelen forskning och utveckling i sin ekonomi. Det beror till stor del på att de stora företagen, de multinationella företagen i Sverige, faktiskt investerar i forskning och utveckling i Sverige. Jag tror vi att har väldigt mycket att vinna på att beskriva Sverige på ett korrekt sätt. Vi har ett bra näringslivsklimat. Jag tycker faktiskt att jag den senaste veckan har märkt en vilja hos näringslivets företrädare att försöka komma tillbaks till ett sådant tonläge. Jag hoppas att också Dan Ericsson är intresserad av det.
Herr talman! Jag förstår kanske inte riktigt förvåningen över mitt inlägg. Interpellationen bottnar i den situation som har uppstått i Norrköping. Det står faktiskt i interpellationen. Det finns en oro i Norrköping i dag över hur Ericsson tänker agera framdeles. Jag vet att chefen för Ericsson själv har varit uppe hos näringsministern och diskuterat detta. Det har i alla fall framgått av medierna. Det var därför jag ställde dessa frågor om hur näringsministern ser på den här branschen och vilka samverkansformer som finns för att underlätta klimatet för att vi skall kunna få en fortsatt verksamhet i Norrköping. Detta är den akuta situationen. Jag läste en intervju med Ramqvist i dag. Han säger så här om sitt företag: Omställningstrycket är fruktansvärt hårt. Vi måste helt förnya våra produkter på mindre än tre år. Gör vi fel kan Ericsson vara borta om tre år, och det vill varken politiker eller allmänheten inse. Det är en akut situation. Det finns ett oerhört omvandlingstryck. Det är därför jag undrar om det finns några tankar om samverkansformer eller andra åtgärder som kan underlätta för den här branschen att fortsätta utveckla sin verksamhet i Sverige så att vi får ha kvar de här industrierna i t.ex. Norrköping och får ha kvar jobben där. Jag kan fortsätta att läsa ur den här intervjun. Det anspelar litet på det ministern sade sist om FoU satsningarna. Så här säger Ramqvist: En skattepolitik som gör att unga begåvade svenskar hellre jobbar utomlands gör mig djupt orolig. Värnskatten premierar inte utbildning och forskning och påverkar därför industrin negativt. För Ericsson spelar det inte någon större roll var de arbetar, men för Sverige är utvecklingen synnerligen allvarlig. För varje FoU-anställd som lämnar Sverige riskerar tio andra jobb att försvinna. Detta är den bistra verkligheten. Det är utifrån den verkligheten jag ställer mina frågor. Sedan säger ministern att tillväxtklimatet radikalt har förbättrats. Men med vilket resultat? Vi fick ju ett kvitto i går genom den senaste arbetslöshetsstatistiken. Den visar att vi nu har 32 000 fler personer öppet arbetslösa än när regeringen Persson tillträdde för ett år sedan. Ministern säger att tillväxtklimatet radikalt har förbättrats. Resultatet är mycket tydligt. Detta är hårdfakta, Lennart Beijer. Det är ingen myt. Det är 32 000 fler personer öppet arbetslösa. Det går inte riktigt ihop med att tillväxtklimatet radikalt har förbättrats. Ministern väljer att ta en litet mer principiell debatt om hur näringslivet satsar och vill satsa. Ministern säger också i sitt svar att breda samarbetsformer är av största vikt för att stärka näringslivets tillväxtförutsättningar. Då måste jag fråga hur ministern ser på att t.ex. chefen för Ericsson, Lars Ramqvist, skrivit att landets politiska ledning förstört sitt förtroendekapital. Han har också sagt, det framgår av dagens intervju, att det svenska näringslivsklimatet är dåligt och att det är svårt att rekrytera välutbildad arbetskraft. Allt detta kan leda till att Ericsson tvingas flytta verksamhet från Sverige. Viftar Sundström bara bort det här på samma sätt som statsministern tidigare har gjort? Det är väl inte på det sättet man söker breda samarbetsformer för att stärka näringslivets tillväxtförutsättningar? Jag ser detta som en allvarlig signal. Jag tycker att regeringen tar alltför lättvindigt på detta.
Herr talman! Det är litet konstigt att många experter ändå påstår och försöker bevisa att företagsklimatet i Sverige faktiskt är mycket bra samtidigt som en del av våra industriföretagare säger tvärtom. Men under de senaste veckorna har jag uppfattat att det ändå är en uppmjukning på gång i den här diskussionen. Men det är riktigt att vi måste ha ett näringslivsklimat som skapar arbete. Av den anledningen ställde jag en fråga till både Dan Ericsson och näringsministern. Jag tror nämligen att det vore en verksam åtgärd om man lät småföretagen komma undan arbetsgivarinträdet vid sjukdom. Jag tror faktiskt att det skulle få en avsevärd påverkan på arbetslösheten åt rätt håll. Därför skulle det vara bra om ni svarade på den. I andra stycket i Dan Ericssons interpellation står det så här: "Genom velighet, reträtter, handlingsförlamning och en icke trovärdig energipolitik har nuvarande regering skapat ett näringslivsklimat som blir till men för Sveriges utveckling och tillväxt." Det är ganska hårt skrivet. Då tänker jag så här. Dan Ericsson har tillhört ett linje-3-parti i många Herrans år. Han har, såvitt jag kan förstå, haft kongressbeslut i sitt eget parti flera gånger om att kärnkraften skall avvecklas till år 2010. Han har deltagit i Energikommissionens arbete där man sade att det är möjligt att avställa en reaktor inom mandatperioden, och han har deltagit i merparten av partidiskussionerna om energin. Nu säger han att energipolitiken inte är trovärdig. En mycket stor del av den uppgörelse som ligger på riksdagens bord om någon vecka har i alla fall påverkats till en del av Dan Ericsson. Jag tycker att han tar i väl mycket när han skriver på det här sättet. Skulle någon läsa detta och inte förstå hur Sverige ser ut, är det risk för att de också skulle kunna påverkas i negativ riktning.
Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta Lennart Beijers resonemang och säga att med anledning av interpellationen är det kanske litet veligt av Dan Ericsson att inta de olika positioner som han gör. Låt mig gå tillbaks till interpellationen. Jag tycker att det är en principiellt viktig interpellation. Jag har försökt svara på frågan. Jag måste få säga en sak till Dan Ericsson en gång till. Jag tycker inte att Dan Ericsson frågar om Norrköping i interpellationen. Jag har läst den flera gånger, och jag tycker inte det. Dan Ericsson för ett principiellt resonemang, och jag har svarat på det. Jag anser att vi har ett bra näringslivsklimat i Sverige. Vid en internationell jämförelse har vi ett bra näringslivsklimat, och vi har det i förhållande till historien. Då kan man fråga om den höga arbetslösheten är ett resultat av att Sverige har ett internationellt sett dåligt näringslivsklimat. Mitt svar på den frågan är nej. Jag anser att huvudorsaken till den höga arbetslösheten i Sverige är att vi har gått igenom en mycket svår och djup kris. Den djupa krisen inträffade i samband med att näringslivet starkt förbättrat sin produktivitet och åstadkommit en mycket högre produktion för mycket mindre insatta kronor eller mantimmar. Det som i dag håller tillbaks en sysselsättningsökning finns framför allt att söka i den svaga efterfrågan på hemmamarknaden. Tittar man på de olika analyser som görs av svensk sysselsättning ser man att bekymret är bristen på efterfrågan på hemmamarknaden. Vi har en stark tillväxt av investeringar i näringslivet, en stark tillväxt av exporten i näringslivet och en stark tillväxt av den kunskapsintensiva verksamheten. Däremot har vi en fortsatt svag efterfrågan på hemmamarknaden. Låt mig sedan gå över till frågorna om hur de stora företagen ser på näringslivsklimatet. Där tycker jag att Ericsson självt är ett bra exempel på att man faktiskt i handling gillar Sverige. Ericsson har ju vuxit snabbt som företag och många av jobben har lagts i Sverige. Väldigt mycket av forskningen och utvecklingen har lagts i Sverige. Sverige är det land där storindustrin faktiskt lägger mest resurser på forskning och utveckling. Det innebär ju inte att Lars Ramqvist är nöjd på alla punkter. Lars Ramqvist har naturligtvis synpunkter på både mig och regeringen på ett antal punkter. Men det viktiga är att konstatera att Lars Ramqvist och andra storindustriledare huvudsakligen satsar på Sverige. Det är jag glad för. Jag tycker att de skall vara stolta över det och att vi skall vara stolta över det. Men det innebär inte att de alltid är nöjda. Jag vill alltså peka på att den höga arbetslösheten framför allt beror på ett problem med efterfrågan. Som svar på Lennart Beijers fråga om arbetsgivarinträdet kan jag säga att regeringen kommer att ge i uppdrag till Riksförsäkringsverket att se på vilket sätt vi kan göra det enklare för de små företagen att klara kostnaderna för sjuklöneperioden. Jag tycker inte att man skall gå så långt att man helt befriar de små företagen från sjuklönekostnader - det tycker jag är att vara onödigt generös. Det finns nämligen ändå en koppling mellan arbetsmiljö och kostnader för sjukfrånvaro som också arbetsgivaren skall vara med och ta ett ansvar för. Det gäller också det lilla företaget. Jag är alltså inte beredd att gå så långt. Men jag är beredd att se över om vi kan hitta en bättre lösning än den vi har i dag.
Herr talman! Debatten om velighet kanske vi skall ta vid ett annat tillfälle. Man kan alltid uttrycka sig på flera olika sätt, och vi kanske kan tävla i vissa avseenden också på det området. Vi kan kanske dela på det, och i alla fall inte ta den diskussionen nu. Anders Sundström säger att problemet med arbetslösheten är att regeringen riktat in sig på att sanera statsfinanserna. Men vad har hindrat regeringen från att jobba också med tillväxtåtgärder? Man behöver inte ta en sak i taget, utan man kan faktiskt arbeta med båda de här delarna. Det är det vi har saknat under hela den socialdemokratiska regeringsperioden sedan 1994. Regeringen har inte förmått sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att få tillväxt och därmed en ökad sysselsättning. Som svar på Lennart Beijers fråga har jag en lång lista med förslag om att förbättra näringslivsklimatet. Jag nämnde detta tidigare också. Man skall ta tillbaka beslutet om den förlängda arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen. Det är roligt att också Vänsterpartiet nu sedan partiet fått en småföretagare i leden ställt in sig på det förslaget. Vi kristdemokrater har hävdat detta hela tiden. Tillbakadragandet av den förtida momsinbetalningen, att få bort skattekilarna i tjänstesektorn och riskkapitalfrågan är ytterligare exempel. I riskkapitalfrågan kan man förresten tala om en mycket tydlig velighet. Riskkapitalavdraget har införts och återtagits om och om igen. Vi har också byråkratin för företagandet och reglerna för fåmansföretagen osv. Jag behöver inte gå igenom hela listan, men vi kristdemokrater har en rad tillväxtförslag som vi har saknat från regeringens sida under mandatperioden. Herr talman! Jag tycker att Anders Sundström alltför lättvindigt bara viftar undan den tunga kritik som riktats mot regeringen från näringslivets sida. Man säger faktiskt att man saknar förtroende för regeringens politik. Det måste väl ändå vara allvarligt? Det kan ju alltid förekomma övertoner i debatten, men det verkar som att regeringen inte tar till sig detta och inte tar det på allvar. Det sänder en oroande signal till mig. Lyssnar inte regeringen på vad näringslivet säger? Det är ju näringslivets villkor det handlar om för att kunna skapa förutsättningar för nya jobb.
Herr talman! Först och främst tycker jag att statsfinanser och tillväxt verkligen hör ihop. Jag hävdar att de viktigaste delarna för att åstadkomma tillväxt har en väldigt stark koppling till statsfinanserna. Halveringen av räntan är naturligtvis ett resultat av att statsfinanserna nu börjar komma i ordning. Det är ett exempel. Att vi har haft möjlighet att bygga ut utbildningssamhället är naturligtvis också en del i statsfinanserna. Hur konstigt det än kan låta för Dan Ericsson är det faktum att vi tagit kontroll över forskningsstiftelserna faktiskt också ett sätt att öka möjligheten till att få ut mer FoU för pengarna. När jag nu får se in i systemet ordentligt är det ingen tvekan om att våra forskningsråd, våra industriforskningsinstitut och de gamla löntagarfondstiftelserna på många områden har bedrivit ett dubbelarbete som inte har varit effektivt och som har lett till att resurser använts på ett ineffektivt sätt. Detta har vi nu möjlighet att hantera bättre och effektivare. Detta var några exempel, men det finns också många andra områden som vi måste jobba vidare med för att bli ännu mer tillväxtorienterade. Det är inte så att statsfinanserna i sig har lett till sämre tillväxt - utan snarare till bättre. Dan Ericsson frågar om vi i regeringen lyssnar. Ja, vi lyssnar. Inom näringslivet tyckte man förstås inte om t.ex. de skattehöjningar som lagts på näringslivet, på samma sätt som löntagarorganisationerna, pensionärerna, de handikappade och kommunerna inte har tyckt om de minskade intäkter de har fått. Men en regerings uppgift är att ta helhetsvansvaret, och jag tycker att den här regeringen gör det på ett bra sätt. Det är en bra avvägning. Den innebär ibland att näringslivet inte får precis som det vill, och ibland att LO och TCO inte får som de vill. Men det gäller att göra en avvägning, och jag tycker att det är den här regeringens styrka. Om jag skall kritisera den regering som Dan Ericsson stödde tidigare, mellan 1991 och 1994, är det för bristen på helhetsperspektiv - att ta ansvar åt bägge hållen och lösa frågorna på ett konstruktivt sätt.

Fru talman! Ragnhild Pohanka har mot bakgrund av användningen av personnummer i register och de faror det kan innebära för den personliga integriteten frågat om jag avser att ta initiativ till en konsekvensanalys av frågan, om jag avser att verka för att kontrollen av våra medborgare inte ökar ännu mer och om jag avser att verka för att inte t.ex. diagnoser om hiv eller aids sprids. Enligt datalagens nuvarande bestämmelser krävs som huvudregel licens av Datainspektionen för att få inrätta och föra personregister. Därutöver krävs tillstånd av Datainspektionen bl.a. om registret skall innehålla känsliga uppgifter, omdömen eller andra värderande upplysningar eller uppgifter om personer som saknar sådan anknytning till den registeransvarige som följer av t.ex. ett kundförhållande. Register kan också inrättas genom särskilda registerförfattningar eller regeringsbeslut. I dessa fall krävs inte tillstånd av Datainspektionen för inrättandet. Innan författningar beslutas eller beslut fattas inhämtas dock regelmässigt Datainspektionens synpunkter. Personregister skall enligt datalagen alltid inrättas och föras så att inte otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet uppkommer. För registrering av personnummer gäller att detta får ske endast när det är klart motiverat med hänsyn till registrets ändamål, vikten av en säker identifiering eller av annat beaktansvärt skäl. Personnummer får inte heller återges på datautskrifter om det inte finns särskilda skäl. Användningen av personnummer har varit föremål för särskilda överväganden. År 1994 föreslog Personnummerutredningen en särskild lag som skulle begränsa användningen av personnummer. Förslaget ledde inte till lagstiftning, bl.a. eftersom den enkätundersökning som utredningen låtit Statistiska centralbyrån utföra inte visade på något utbrett missnöje över användningen av personnummer i stort och eftersom remissutfallet var negativt. En översyn av datalagen pågår för närvarande. EG antog den 24 oktober 1995 ett direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behandlingen av personuppgifter , det s.k. dataskyddsdirektivet. Dataskyddsdirektivet är annorlunda konstruerat än vår nuvarande datalag. En parlamentarisk utredning, Datalagskommittén, har bl.a. fått till uppgift att föreslå hur direktivet skall genomföras i svensk lagstiftning samt lägga fram förslag till en ny datalag. Kommittén kommer att avlämna sitt betänkande den 2 april i år. Mot bakgrund av vad jag nu sagt är svaret på Ragnhild Pohankas första fråga att någon särskild utredning eller liknande arbete i fråga om bruket av personnummer i register inte planeras. På Ragnhild Pohankas andra fråga vill jag svara att det ibland krävs att myndigheter, för att kunna klara av sina arbetsuppgifter, får tillgång till olika slag av kontrollinstrument, däribland tillgång till uppgifter i olika register och möjligheter att föra egna register. Det måste självfallet i varje enskilt fall noga övervägas om behovet är sådant att detta är motiverat. När det gäller Ragnhild Pohankas tredje fråga vill jag först göra klart att specifika frågor kring receptregistret hör till Socialdepartementets ansvarsområde. Enligt sekretesslagen, för vilken jag har huvudansvaret, gäller sekretess inom hälso och sjukvården för uppgifter om enskildas hälsotillstånd, om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Sekretesslagen är tillämplig inom det allmännas verksamhet. För området utanför det allmännas verksamhet finns en bestämmelse om tystnadsplikt i lagen om åligganden för personal inom hälso och sjukvården. Dessutom finns det i datalagen en bestämmelse som slår fast att den som tagit befattning med personregister eller med uppgifter som samlats in för att ingå i sådant register inte obehörigen får röja han till följd därav fått veta om enskilds personliga förhållanden. Dessa regler syftar just till att förhindra otillbörlig spridning av uppgifter rörande enskildas personliga förhållanden, t.ex. sådana diagnoser Ragnhild Pohanka nämnt.
Fru talman! Jag får tacka för ett utförligt och bra svar. Jag vet att den här frågan berör två olika departement. När det gäller apoteken och det registret är det närmast Margot Wallström som skall svara. Men jag menar att för varje nytt register som inrättas blir vi människor mer och mer inprogrammerade och mer och mer utsatta för en form av kontroll. Jag vet att det finns sekretess, ganska hård sekretess i de flesta fall, när det gäller uppgifter som rör människors personliga förhållanden. Men jag är ändå kritisk till den stora mängd personregister som finns - jag har tagit reda på ungefär vad som finns bara inom sjukvården. Likadant är det naturligtvis inom den juridiska fakulteten. Där finns det också många personregister och mycket som kan komma ut. Det finns olika medicinska register - födelseregistret, cancerregistret, sjukvårdsregistret, läkemedelsbiverkningsregistret, epidemiregistret osv. Det finns också ett register för könssjukdomar - eller det kanske går under epidemiregistret. Antalet förfrågningar om utdrag enligt 10 § datalagen är omkring 1 500 per år. Det låter inte så mycket, men man vet inte alltid hur många det är som får reda på det som går ut i samband med förfrågningarna. I och med att man har dataregister är det ibland nästan lättare att komma åt uppgifter än det var tidigare då man sprang och letade i pärmar osv. Jag är alltså kritisk till det här. Framför allt är jag kritisk till det nya som gäller för registreringen när man köper mediciner. Då skall det anges en kod för den sjukdom man har, och det skall vara personnummer och allting. Det gör att de som har sjukdomar som de kanske inte vill att man skall känna till får ytterligare en grupp som känner till deras problem. Koden är ju ganska lätt att läsa ut. Nu har jag har talat med människor som arbetar på apotek, och de vet ju nästan alltid ändå på grund av medicinen vilken sjukdom personen har. Men det här med personnummer och sjukdomsregister innebär i alla fall en ytterligare spridning. Som jag skrev i min interpellation kräver man mitt personnummer om jag går och hyr en videofilm i Borlänge. Om jag vägrar att lämna det är det inte säkert att jag får hyra någon film. När man handlar på olika ställen krävs inte bara underskrift och uppvisande av ID-kort, utan de skriver också upp personnumret - även för små summor. Vårt personnummer är ute och vandrar överallt. Om jag vill köpa bensin på OK kanske jag har glömt min kod, eller jag har inte min kod av någon orsak. Då räcker det att de får mitt ID-kort, och på mitt personnummer får jag köpa bensinen. Om någon annan får tag i mitt personnummer kan den personen antagligen också köpa bensin. Det finns här många aspekter. Det är säkerhetsaspekter, och det är integritetsaspekter. Jag förstår att det inte skall bli någon ny utredning. Jag har fått till svar att kommitténs resultat kommer den 2 april och att det finns inte någon orsak att nu tillsätta någon ny, och det tycker jag är självklart. Men jag menar att vi är ganska utlämnade när det gäller dessa frågor.

Fru talman! Ragnhild Pohanka och också Inger René tar upp det förhållandet att vi har många register i vårt samhälle, och det är verkligen sant. Men inte alla de registren innehåller personnummer. Framför allt innehåller inte alla de registren känsliga uppgifter. Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör klart för sig vad det är man reagerar mot, tycker är hotfullt och vill göra någonting åt. Det är också detta som lagstiftningen har försökt att koncentrera sig på, nämligen att man inte skall registrera känsliga uppgifter och göra dem tillgängliga på ett lätt sätt. Det är därför vi har begränsningar när det gäller ADB-registren, eftersom de erbjuder en teknik som gör det lättare att bearbeta uppgifter som finns i registren. Det är Datainspektionen som avgör om det är motiverat att i ett ADB-baserat register ha personnummer angivet. Såvitt jag förstår är Datainspektionen ganska sträng i det avseendet. Man vill att det skall finnas ett särskilt skäl, precis som lagstiftningen föreskriver, för att personnumret skall få användas i dataregistret. Jag tycker att det är bra. Det måste finnas begränsningar i det avseendet. Men jag skulle vilja framhålla en sak. Det är inte så att det är personnumret i sig som skapar förutsättningar för t.ex. samkörning, egentligen otillåten samkörning, men det ger en möjlighet till det. Det kan man med den nya tekniken göra lika bra på namnet och adressen. Litet grand av den oro som Ragnhild Pohanka och Inger René ger uttryck för är egentligen inte enbart kopplad till frågan om personnummer. Jag är nog tvungen att be er att fundera över om det i så fall inte också skall förbjudas att man över huvud taget får registrera namn och adress. Med de uppgifterna är det med den nya tekniken precis lika lätt att ta sig fram i register och skaffa sig uppgifter. Det är icke personnumret som är nyckeln. Skillnaden mellan namn och personnummer är bara den att med personnummer har man ett hundraprocentig identifiering. Men heter man Ragnhild Pohanka är man nog hundraprocentigt identifierad även utan personnummer.
Fru talman! Det stämmer kanske att det är så. Det lär inte finnas någon mer i Sverige som heter så. Det finns några till med vårt efternamn, men tror inte att det finns någon som heter Ragnhild. Den f.d. chefen för Datainspektionen har ibland kritiserat att möjligheterna är så stora för att uppgifterna kan vara integritetskränkande. Att minska användningen av personnummer är ett mål i sig. Det är många andra länder som är mycket mer restriktiva än Sverige i det här fallet. Det är klart att ADB har öppnat en annan möjlighet än vad som fanns förut. Jag satt med mot slutet i utredningen om socialtjänstlagen. Där hade vi många frågor om dokumentering. Men kommer man in i registren är det oerhört lätt att få alla uppgifter, vilket inte gick innan den nya tekniken kom. Om vi hade haft databehandling under den tyska ockupationen av Danmark hade man nog kunnat spåra all judar. Men det var en kvinna där som förstörde papperen, och därför gick det inte så bra. Det har sitt värde med den gamla tekniken, men jag vill ändå inte komma tillbaka till den tiden. Vi är medvetna om att det behövs en forskning. Men man kan då avidentifiera uppgifterna för forskare. Det finns inget skäl att inte göra det, och det gör man också oftast. Jag vill ändå framhålla att min önskan är att man minskade behovet av personnummer och fullständig identitet på alla punkter. Inger Réne sade också att man i vissa fall har vägrat att lämna personnummer, och det har gått alldeles utmärkt ändå. Jag vet inte om man kan lagstifta mot en sådan här användning av personnummer som gäller vanliga inköp, men det kan heller inte krävas av oss att vi skall uppge numret. Men min huvudfråga gällde det nya registret som apoteken kräver, där skall man ha en kod för sjukdomen. Då blir man inte bara registrerad inne hos läkaren utan också ute på apoteken. Jag känner att det här är ganska farligt. Jag har bl.a. varit uppvaktad av homosexuella som menar att aids och hiv är sjukdomar som kan tydliggöras på detta sätt genom att ännu fler får inblick. Om man t.ex. bor på en liten ort kan det vara förödande om sjukdomen skall stå när man köper ut sin medicin. Jag vet inte om detta ligger inom justitieministerns område, så jag får spara frågan till den interpellationen som blivit uppskjuten och ta upp den en gång till.

Fru talman! Jag är litet konfunderad över debatten. Egentligen förstår jag inte riktigt vad oron gäller. Vi talar om personnummer, men vi är samtidigt överens om att det inte är personnumret i sig som utgör faran, utan det är om man t.ex. missbrukar existerande register och samkör register, där personnumret inte är en förutsättning för att det skall kunna ske. Ragnhild Pohanka gav ett historiskt exempel om vad nazisterna skulle kunna ha gjort med den nya tekniken, men det har ju ingenting med personnummer att göra. Det är fråga om att man med den nya tekniken har möjlighet att hantera register på ett effektivare sätt än tidigare. Då blir det alltså den nya tekniken som är hotet, men det är ett synsätt som jag aldrig kan acceptera i grunden. Teknik är i sig varken ond eller god, utan det är användandet av den som kan leda till sämre eller bättre konsekvenser. Det är därför vår lagstiftning i så stor utsträckning handlar om att reglera användningen av databaserade personregister och inte enbart personnummerfrågan. Den kommer in som en detalj i sammanhanget. Ni talar om mer restriktiv användning av personnummer, och jag menar att det är förutsättningen i den lagstiftning vi har som gäller databaserade register. Det är vad vi kan täcka med den lagstiftning vi har i dag. Ni talade också om att man själv skulle kunna styra sin förekomst i register. Det gör man ju, och ni har själva angivit exempel. I kundförhållanden är det man själv som avgör i vilket avtalsförhållande man vill stå, och man har faktiskt möjlighet att som konsument ställa villkor i samband med det. Det bör man naturligtvis göra om man tycker att det är väsentligt. En del myndighetsregister befinner vi oss i vare sig vi vill eller inte, t.ex. polisens register. Det tycker jag är bra, eftersom det är andra, mer övergripande intressen som ligger bakom. Andra register är beroende av att vi själva agerar på ett visst sätt och då förutsätts - av myndigheten eller vad det är - att man också går in i deras register. Det har man nog svårt att motsätta sig om man över huvud taget vill vara delaktig i det sammanhang där registret förekommer. Sedan kan man diskutera vilka regelverk som skall omgärda registret. Här är det omdiskuterade receptregistret naturligtvis aktuellt. Det är en fråga som hanteras inom Socialdepartementet. Utifrån mina utgångspunkter anser jag att det är väldigt viktigt att man skapar ett regelverk kring ett sådant register som undanröjer den oro som många människor kan känna inför att känsliga uppgifter skall komma på avvägar. Men hela den frågan har egentligen ingenting med personnumret som sådant att göra. Det tycks vi också vara överens om. Ingen av oss hamnar i ett sämre läge om bara våra namn används i stället för våra personnummer. Man har ibland en benägenhet att se användandet av personnummer som enbart något hotfullt. Men faktum är att användandet har personnummer i många avseenden har inneburit en lättnad och en fördel för många människor i vårt land. Detta var också något som avspeglades när vi gjorde en mycket omfattande attitydundersökning av hur svenska folket ser på användandet av personnummer. Man uttrycker oro i vissa sammanhang, och det försöker vi ta hand om i lagstiftningen. Men generellt känner man ingen oro. Tvärtom inser man fördelarna, eller också inser man att numret inte har den stora betydelsen. Men man kan ibland tycka att det är onödigt att själva uppgifterna om personen skall behöva förekomma över huvud taget. Jag skulle önska att debatten renodlades litet grand och att man klargjorde vad det är man diskuterar. Är det den nya tekniken, registren, myndigheternas användning av dem, eller är det den specifika frågan om just personnumret? Jag har litet svårt att svara på era frågar på grund av att det glider.
Fru talman! Det är kanske så att vi har glidit litet grand. Det är registreringen och samkörningen av register som oroar mig, inte den nya tekniken. Jag känner mig inte speciellt störd av att jag måste uppge mitt personnummer om jag köper en klänning. Det är inte så. Men vad som skrämmer mig är samkörningen av register, att så många grupper inom samhället vet så mycket om så många. Vi har sysslat med den sekretess som gäller registren på försäkringskasseområdet. Det står verkligen mycket personliga saker i dem. Det finns alltid en risk att det kommer ut, att människor träffas och att det trots sekretess sprids uppgifter om personer. Det gäller kanske särskilt när man behandlas på flera institutioner. Det är apotek, sjukhus, försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänst osv. Här förekommer ett mycket spritt användande av personuppgifter, innehållande också personnummer. Om jag säger på det sättet blir frågan kanske mer renodlad. Jag tackar för en fin debatt och ett fint svar.

Fru talman! Anne Wibble har frågat statsministern om sysselsättningspolitiken. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Anne Wibbles frågor är föranledda av att regering för ungefär ett år sedan lade fast målet att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Samtidigt har utvecklingen av arbetslösheten och sysselsättningen det gångna året varit bekymmersam. Anne Wibble tar detta till intäkt för att regeringens politik misslyckats och hon ifrågasätter om målet, en halverad arbetslöshet, kan uppnås. Låt mig börja med att göra alldeles klart att regeringen är fast besluten att klara arbetslöshetsmålet. För två år sedan var det många som ifrågasatte våra möjligheter att sanera statsfinanserna. Nu hörs inte längre det talet. Vi klarade att på bara några år få bukt med ett rekordunderskott i de offentliga finanserna. Vi skall även klara arbetslöshetsmålet. Att arbetslösheten det gångna året inte minskat utan i stället ökat något, samtidigt som också sysselsättningen minskat, hänger samman med den internationella konjunkturavmattning som inträffade under andra hälften av 1995. En liknande utveckling har ägt rum också i andra länder, inte minst i det konservativt styrda Tyskland. När Anne Wibble påstår att utvecklingen på arbetsmarknaden skulle vara en följd av den socialdemokratiska politiken är det således inte en korrekt verklighetsbeskrivning. Det är i stället så att regeringens ekonomiska politik i många avseenden har varit framgångsrik; inflationen är mycket låg, utrikeshandeln går med överskott, kronan har stabiliserats och räntorna har sjunkit kraftigt. Dessa framgångar gör att vi nu vinner tillbaka handlingsutrymme i den ekonomiska politiken och i än större omfattning kan ta itu med arbetslösheten. Jag har nyligen redovisat inriktningen för regeringens sysselsättningspolitik. Mitt - och regeringens - arbete för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten bygger på fem hörnstenar: Arbetslösheten skall minska framför allt genom att fler människor får arbete - inte genom att dra människor ifrån arbetsmarknaden. Det är endast med ökad sysselsättning som vi kan skapa nya nödvändiga resurser till alla de behov som finns. Det är den klassiska socialdemokratiska arbetslinjen som gäller. Huvuddelen av sysselsättningsökningen skall ske inom den privata sektorn. Vägen till en förbättrad välfärd går genom att låta den privata sektorn expandera, så att den kan svara för ökad sysselsättning och produktion och därigenom ökade skatteintäkter. De offentliga verksamheterna - särskilt vården, omsorgen och skolan - utgör kärnan i den sociala välfärden och skall därför prioriteras framför transfereringar. När det gäller offentligt finansierade jobb, skall vi inrikta oss främst på att skapa jobb i den ordinarie verksamheten, inte tillfälliga jobb vid sidan av den reguljära organisationen. Lönebildningen måste förbättras. De senaste 20 25 åren har den inte fungerat tillfredsställande utan resulterat i hög inflation, försämrad konkurrenskraft och utslagning av företag och arbetstillfällen. Lönebildningen är arbetsmarknadens parters ansvar, inte regeringens och riksdagens. Det har ett omistligt värde att parterna själva klarar ut att reformera lönebildningen. En politik för ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet får under inga omständigheter utformas så att den äventyrar saneringen av statsfinanserna och därmed inflationsbekämpningen. Starka statsfinanser och låg inflation är en nödvändig förutsättning för att kunna öka sysselsättningen och pressa tillbaka arbetslösheten. Regeringens ekonomiska politik är således inriktad på att fullfölja det påbörjade arbetet med att öka sysselsättningen genom sunda statsfinanser och prisstabilitet och genom att hävda arbetslinjen. Av det jag nu sagt följer att svaret på Anne Wibbles första fråga - om regeringens avsikt är att nå målet om halverad arbetslöshet genom att minska utbudet av arbetskraft - är att huvudinriktningen är att nå målet genom ökad reguljär sysselsättning och därmed också minskad total arbetslöshet. Men också åtgärder som på kort sikt reducerar arbetsutbudet kan vara motiverade, t.ex. utbildningsinsatser som ökar människors förutsättningar att få fotfäste på arbetsmarknaden. Anne Wibble frågar också om regeringen är beredd att ompröva ett antal "företagsfientliga åtgärder". Det som Wibble här åsyftar är ett antal åtgärder, dels skattehöjningar, dels utgiftsminskningar, som vidtagits inom ramen för saneringsprogrammet och som inneburit ökade bördor för företagen. Dessa åtgärder måste emellertid ses i perspektivet av att saneringsprogrammet var oundgängligen nödvändigt för att få kontroll över de offentliga finanserna, skapa trovärdighet för den ekonomiska politiken och därmed utrymme för de lägre räntor och den låga inflation som vi nu uppnått. Saneringsprogrammet har varit en investering i att skapa förutsättningar för en långsiktigt uthållig tillväxt och därmed också ett bra företags och investeringsklimat i Sverige. Det hade naturligtvis varit helt orimligt att undanta företagssektorn från att bära sin del av kostnaderna för att få ordning på svensk ekonomi igen. Samtidigt måste man betrakta de åtgärder som vidtagits inom ramen för saneringsprogrammet mot bakgrund av det sammantagna näringslivsklimatet i Sverige. Företagsklimatet är bra. Ändå har det på senare tid bedrivits en kampanj för att skapa intryck av ett dramatiskt försämrat näringslivsklimat i vårt land. Det finns dock ingen saklig grund för detta. En objektiv och balanserad granskning av det sammantagna näringslivsklimatet i Sverige visar att det är bra. Detta bekräftas också av en studie som de amerikanska handelskamrarna i Europa publicerade i höstas. Enligt denna var Sverige det land som tillsammans med Schweiz, Holland, Irland och Israel ansågs ha det bästa företagsklimatet 1996 bland 23 jämförda länder. Förutom att Sverige rangordnades högt vad avser det sammantagna företagsklimatet gav de tillfrågade företagsledarna Sverige höga betyg vad avser regeringens politik gentemot företagssektorn, infrastruktur och livskvalitetsfaktorer som sjukvård och utbildning m.m.

Fru talman! Jag tackar för svaret. En del av det låter för all del bra, men tyvärr är det mesta bluff. Mina frågor ställdes mot bakgrund av regeringens misslyckande under det gångna året. Antalet personer med arbete har minskat med mer än 70 000, den totala arbetslösheten har ökat till nästan 14 % och den öppna arbetslösheten har ökat till nästan 9 %. Det har varit mycket av ett förlorat år för de arbetslösa; i stället för att bli färre har de blivit 45 000 fler. Erik Åsbrink kommer fel i sitt svar redan från början. Han säger nämligen att regeringen är fast besluten att klara arbetslöshetsmålet. Men det centrala är faktiskt bristen på jobb och bristen på företagare. Målet måste formuleras som ett sysselsättningsmål, annars leds tanken fel - till sådan här statistisk manipulation med förtidspensioner, frigöring av ALU, 55 plus och allt vad det är. Min första fråga gällde om regeringens skall försöka nå målet genom att minska utbudet av arbetskraft. Erik Åsbrink säger att det skall den inte göra, utan det är arbetslinjen som skall gälla. Säger Erik Åsbrink alltså klart och tydligt nej till åtgärder som ökar förtidspensionering och till s.k. friår? Säger han nej till fortsatt rundgång i a-kassan? Annars är nämligen den första hörnstenen en bluff. Den andra hörnstenen i svaret är att den privata sektorn skall öka. Men mina frågor om ifall regeringen vill ändra på några av de företagsfientliga åtgärderna besvaras med nej. Erik Åsbrink konstaterar helt käckt att företagsklimatet är bra. Men det är faktiskt viktigare att veta vad företagarna tycker än vad Erik Åsbrink tycker att de borde tycka. Det är nämligen företagarna som styr beteendet i fråga om investeringar och jobb. Nu står 713 000 personer utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det innebär att hela sysselsättningsökningen sedan 1993 är utraderad. Hela sysselsättningsökningen är borta! Det visar att det självfallet behövs förbättringar i företagsklimatet. Även den andra hörnstenen är alltså bluff. Det går inte att undanta företagen från saneringsprogrammet, säger Åsbrink - av förmenta rättviseskäl får man förmoda. Men när effekten blir att politiken skapar fler arbetslösa anser vi i Folkpartiet att politiken är orättvis. Regeringen har diskuterat t.ex. ersättningsnivån i a-kassan ganska länge - om den skall vara 75 % eller 80 %. Men tydligen har inte regeringen ägnat någon tid åt att diskutera om den skulle kunna bli 100 %. Det är ju mycket viktigare! Det skulle nämligen kunna ske om människor får arbete, och bara då. Den tredje hörnstenen i svaret sägs vara skola, vård och omsorg och att detta är viktigare än transfereringar. Erik Åsbrink vet säkert att svensk välfärdspolitik förutsätter att många människor försörjer sig på sitt arbete och betalar skatt. En hög sysselsättningsgrad är en förutsättning för den svenska välfärdspolitiken. Men nu minskar antalet sysselsatta. Revorna i välfärden blir alltså långt större, köerna i sjukvården ökar osv. Den tredje hörnstenen är alltså bluff. Den fjärde hörnstenen är också bluff. Där gör nämligen inte Erik Åsbrink någonting själv, utan hänvisar bara till parterna. Den femte hörnstenen är möjligen sann. Jag säger möjligen, därför att Erik Åsbrinks statsminister har skapat stor osäkerhet om de offentliga finanserna när han talar om tio nya miljarder, sex miljarder redan i år, 30 miljarder för kärnkraftsavveckling osv. OECD har visat att om tillväxten bara blir litet sämre eller räntorna litet högre blir det inte någon balans i de offentliga finanserna. Jag vill då veta: Vilket är viktigast, Erik Åsbrink, att få balans eller att spendera de här tio miljarderna? Min slutsats av svaret är att Erik Åsbrink verkar vara väldigt nöjd med allt, men också det måste ju vara bluff. Hela svaret är en bluff. Erik Åsbrink kan inte vara nöjd med att jobben försvinner, så att välfärden hotas och människor inte kan försörja sig på ett arbete.

Fru talman! Arbetslösheten måste nog ses som vår tids största problem. Arbetslösheten skapar oerhörda orättvisor, och de växer för varje år som den höga arbetslösheten består. Välfärden urholkas, och situationen för företagen stramas åt. Det är en negativ spiral som vi uppenbarligen är inne i. Jag vill gärna instämma i vad de föregående talarna sade om att målet rimligen måste vara att öka sysselsättningen snarare än att minska den totala arbetslösheten. Det är ju faktiskt också vad finansministern säger i svaret. Då måste man fråga sig varför regeringen inte slår fast det som målet snarare än att målet skall vara att minska den öppna arbetslösheten. Det här svaret är intressant i många avseenden. Det sägs där bl.a. att räntorna har sjunkit kraftigt. Men faktum är att räntorna i Sverige fortfarande är höga i jämförelse med räntorna i våra grannländer Tyskland och Finland. Man måste då fråga sig vad regeringen egentligen tänker göra för att få ned räntorna ytterligare, för att komma ned på en i relation till omvärlden normal nivå. Det sägs i svaret att den privata sektorn skall expandera. Hur då? Jag har tagit del av SCB:s statistik för hur det har gått med utfallet av statsbudgeten förra året. Det visar sig att utgifterna för 1995/96 blev 18 miljarder större än vad som var avsett i budgeten. Samtidigt ökade skatteintäkterna med närmare 80 miljarder mer än vad man hade räknat med. Som regeringen själv har redovisat i budgeten för det här året har de här skattehöjningarna kraftigt åtstramande effekter på folks disponibla inkomster och därmed också på människors ekonomiska efterfrågan. Det här slår ju mot företagen. Regeringen bedriver alltså en åtstramande politik gentemot företagen på det viset att man stryper själva efterfrågan. Då räcker det inte att som finansministern säga att man har ett bra företagsklimat, för vad hjälper det om det inte finns någon som kan köpa det företagen producerar? Det här, att man har låtit skatterna dra i väg, är nog till en del förklaringen till att arbetslösheten fastnar på den höga nivån. Det har visat sig bl.a. vad gäller just inkomstskatten att vi nu snart är tillbaka på de höga marginalskattenivåer, de höga inkomstskattenivåer vi hade före den stora skattereformen - dock utan att andra indirekta skatter har sänkts. Det här har en åtstramande effekt, och då blir frågan: Vad tänker regeringen göra åt det? Det är väl klart att höga skatter på just arbete leder till ökad arbetslöshet. Det leder till att det blir dyrare att anställa människor, att sätta folk i arbete. Skatteväxlingskommittén har tagit fram ett intressant förslag, där man pekar på möjligheten att öka sysselsättningen genom att sänka beskattningen på arbete och i stället växla upp skatterna på utsläpp, koldioxid och energi. I takt med att sysselsättningen på det viset kan öka till följd av en minskad beskattning på arbete kan man också klara finansieringen, trots att utsläppen något minskar. Det vore intressant att höra om finansministern har för avsikt att lägga fram några förslag med den inriktningen. På så sätt skulle vi framför allt kunna minska arbetslösheten, men det skulle också innebära insatser på miljösidan. Slutligen, fru talman! Nu när vi ser att tillväxten inte alls är lika starkt sysselsättningsskapande som tidigare måste jag fråga finansministern om det inte är dags att trots allt sänka normalarbetstiden.

Fru talman! Det finns anledning att erinra litet om historien, om utvecklingen fram till i dag. Av Anne Wibbles interpellation och inlägg här får man lätt intrycket att arbetslöshet är något som har uppkommit under den socialdemokratiska regeringstiden, att det skulle vara vi som har skapat problemen. Det är bara att läsa innantill i statistiken, Anne Wibble, att redogöra för de faktiska förhållandena: Mellan 1991 och 1994, när vi hade en borgerlig regering och Anne Wibble var finansminister, försvann 450 000 jobb i Sverige. Av dem var det inte mindre än 327 000 som försvann i den privata sektorn. Som jämförelse kan jag nämna utvecklingen under den hittillsvarande socialdemokratiska regeringstiden. 64 000. Jag är den förste att säga att det inte är någon lysande utveckling. Det är en alldeles för liten sysselsättningsökning. Men det måste ändå slås fast att det stora raset i sysselsättningen ägde rum under den borgerliga tiden. Det var då problemen uppstod, inte under den socialdemokratiska regeringstiden. Om vi redogör för arbetslöshetssiffrorna är det på samma sätt. Under den borgerliga regeringstiden ökade arbetslösheten med över 200 000 personer. Under den tiden femdubblades långtidsarbetslösheten. Under vår tid har arbetslösheten legat ungefär stilla. Det är mycket otillfredsställande. Men det var under er tid som problemen uppkom. Det måste vi ha klart för oss. När det handlar om den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken är det litet poänglöst om någon tycker att målet att halvera den öppna arbetslösheten är felformulerat. Ni får väl tycka vad ni vill. Ni får acceptera att socialdemokratin själv väljer att formulera sina mål. När det gäller de fem hörnstenar som jag redogjorde för i mitt svar och som jag tycker är utslagsgivande för sysselsättningspolitiken, hade det varit mer intressant att få en diskussion kring sakfrågorna. Delar Anne Wibble de här målen? Är de i överensstämmelse med Anne Wibbles uppfattning eller är de helt felaktiga? I stället kommer Anne Wibble med en massa anklagelser för bluff. Det är ett oerhört märkligt påstående. Jag har formulerat de här målen. Jag menar naturligtvis allvar med dem. Politiken utformas, och skall utformas, så bra som möjligt för att nå de målen. Jag är väl medveten om att vi inte har nått dem ännu. Jag är väl medveten om att vi har mycket stora problem. Men det har att göra med att vi övertog en ekonomi och statsfinanser som var i kaos. Vi har också problem därför att den internationella utvecklingen, särskilt under förra året, har varit så pass svag. Men vi får kämpa vidare trots detta, och vi kommer naturligtvis att göra det. Det är det som är det viktiga. Sedan ställer Anne Wibble frågor av typen: Vill regeringen ändra på sin företagsfientliga politik? Det är samma typ av frågor som: Har du slutat slå din fru? Jag kan ju fråga Anne Wibble om hon har slutat att slå sin man. Det är rätt meningslöst att föra diskussionerna i de termerna. Det är naturligtvis inte jag som avgör, och inte Anne Wibble heller, om vi har ett näringslivsvänligt klimat eller inte. Men det kan ju ha ett visst intresse att en mycket bred enkät som har gjorts av amerikanska företagsledare - som inte har något intresse att delta i den partipolitiska debatten i Sverige - som jämfört ett stort antal länder ger ett mycket gott betyg åt politiken i Sverige, inklusive regeringens förhållande till företagsamheten. Jag påstår inte att allt är bra. Vi kan säkert göra mer, och vi skall göra mer. Var säker på den saken!
Fru talman! Låt oss ta historien först. Vi skall väl inte nöja oss med att gå tillbaks till 1991. Det var ju inte då problemen uppkom. Låt oss gå tillbaks ytterligare några år när Erik Åsbrink satt i en tidigare socialdemokratisk regering. Det är sagt många gånger att det faktiskt var då problemen uppkom. Erik Åsbrink skapade en väldig massa problem på 80-talet. Kom ihåg vad Kjell-Olof Feldt sade om att nu skapas arbetslöshetens stålbad! Sedan vände många saker under mitten av 1993 och började gå uppåt. Därefter har tyvärr den socialdemokratiska politiken förstört och utraderat de förbättringar på arbetsmarknaden som då var på gång. Så är det med det. Erik Åsbrink säger att det var synd att Wibble tycker att hörnstenarna var bluff. Det är inget fel på hörnstenarna. Det jag kritiserar är att Erik Åsbrink för fram en massa påståenden och sedan för en politik som är något helt annat. Den faktiskt förda politiken motsvaras inte av dessa hörnstenar. Därmed är orden i hörnstenarna bluff. Jag kan kanske få svar på några av mina frågor. Hur blir det med förtidspensioneringen, friår och rundgång i a-kassan? Om man verkligen hävdar arbetslinjen, om man vill se till att många människor kan försörja sig på sitt arbete och om man vill göra som Erik Åsbrink säger, nämligen hålla uppe sysselsättningen och skapa fler arbeten, kan man inte öka mängden människor som inte finns kvar på arbetsmarknaden. Då kan man inte förtidspensionera många, skapa friår så att folk skall få betalt utan att arbeta, införa 55-plus som nästan är en förolämpning mot många berörda och ha en a-kassa som uppmuntrar till rundgång så att människor aldrig kommer tillbaks till arbetet. Med allt färre i arbete urholkas basen för det svenska välfärdssystemet, skolan, vården och omsorgen, som Erik Åsbrink säger sig vilja måna om. Sedan har jag en annan fråga. Erik Åsbrink säger i en annan av hörnstenarna att den privata sektorn skall öka. Det låter jättebra, men det motsvaras ju inte av den politik som ni för. Den senaste nyheten på det här området har varit tio miljarder kronor som statsministern har hittat i någon tabell på Finansdepartementet. Om det nu finns några tio miljarder, vilket återstår att se, skall de inte läggas på den sektor som skall växa, nämligen den privata, utan enligt statsministern skall de läggas på den sektor som relativt sett är för stor, nämligen den offentliga. Det måste Erik Åsbrink ta avstånd ifrån om dessa hörnstenar är någonting annat än bluff. Sedan måste jag också ta upp detta med företagsklimatet. Det är faktiskt inte vad Erik Åsbrink tycker om företagsklimatet som är det viktiga och inte heller vad några amerikanska undersökare tycker är det viktiga. Det finns många andra undersökningar som visar att företagsklimatet under de senaste åren sedan 1994 har försämrats avsevärt. Vi har rasat utför från 9:e till 14:e plats. Det viktiga är ju vad de svenska företagarna tycker och vad de tycker som till äventyrs vill investera och skapa jobb här hemma, t.ex. småföretagare. De tycker banne mig inte att Sverige är jättebra. Då vill jag veta vad det är för fel på att genom lägre marginalskatt, en klok energipolitik som vi var överens om både 1980 och 1991, en omprövning av sjuklöneperiodens förlängning, genom att bygga in hänsyn till de arbetslösa i arbetslöshetsförsäkringens konstruktion och genom att ganska rejält sänka skatten på arbete skapa ett bättre företagsklimat. Det är bara då man kan rädda jobben och välfärden. Erik Åsbrink har inte svarat på det.

Fru talman! Jag kan förstå att finansministern inte hinner svara på alla frågor. Det finns mycket att svara på, och det kan naturligtvis inte vara särskilt roligt att se att politiken inte har gått som man säkert hoppades från regeringens sida. Arbetslösheten ökar. Jag tycker att det är litet märkligt ändå att man från regeringen inte ger svar på hur man ser på det faktum att beskattningen av arbete har skärpts så kraftigt. Samtidigt säger man ju i utredningen klart och tydligt från socialdemokratins sida att det är viktigt att sänka beskattningen av arbete som en del i att få en bättre arbetsmarknad och fler jobb. Det måste ju finnas ett svar här. Jag tycker också att det är intressant att finansministern säger i svaret: När det gäller offentligt finansierade jobb skall vi inrikta oss främst på att skapa fasta jobb i den ordinarie verksamheten, inte tillfälliga jobb vid sidan av den reguljära organisationen. Bra! Betyder det att vi slipper sådana konstiga förslag som Kalmarmodellen? Slipper vi en arbetsmarknadspolitik där man går underliga vägar och där man över udda konton som kallas arbetsmarknadspolitik finansierar delar av den offentliga verksamheten istället för att bedriva en effektiv och bra verksamhet i sig? När det gäller lönebildningen börjar regeringen nog inse att det är något som inte är riktigt bra, vad jag förstår av svaret. Jag frågar mig om regeringen är beredd att gå in, som man gjorde när det gällde arbetsrätten, när arbetsmarknadens parter sannolikt misslyckas. Är man beredd att ta de beslut som i så fall krävs? En intressant fråga är inflationsbekämpningen. Man har misslyckats, men åt andra hållet. Vi har haft deflation det senaste året. Är det acceptabelt? Stramar man inte så mycket att man skapar större problem än vad som är nödvändigt?
Fru talman! Det är naturligtvis en mycket viktig del av den ekonomiska politiken, och det är viktigt för att skapa ett gott företagsklimat att vi har ordning på statens finanser. Det har varit en tung men nödvändig uppgift att bringa reda i det konkursbo som vi fick överta 1994. Jag skall inte lägga hela skulden på Anne Wibble, som var finansminister under de här åren när det rutschade utför. Det kan ju inte ha varit en lätt uppgift i en koalitionsregering mellan borgerliga partier som följer, som har sagts av tidigare borgerliga deltagare, den största gemensamma nämnarens politik. Principen är att om du accepterar min skattesänkning, så accepterar jag din utgiftsökning. Det är klart att det inte är lätt att vara finansminister i en sådan regering. Jag förstår det. Men ändå är det väl magstarkt att få lektioner i hur ekonomisk politik skall bedrivas av en person som i så hög grad var medansvarig för utvecklingen under de här åren. Betygen sattes under våren 1994 när det sista ekonomiskpolitiska dokumentet, den s.k. kompletteringspropositionen, lades fram. Med den ickepolitik som propositionen innehöll ledde den till dramatiskt stigande räntor, vilket ledde till att vi nära nog utsattes för köpbojkott av svenska statspapper. Det här var utgångsläget 1994, när vi socialdemokrater fick ta över. Att vi sedan dess nu snart har lyckats eliminera hela det gigantiska underskott som vi fick överta, att vi i det närmaste har halverat de räntor som rådde sommaren och hösten 1994 måste ändå anses vara en ganska anmärkningsvärd prestation. Det är klart att detta leder till förbättrat företagsklimat i Sverige. Inte bara företag utan även enskilda människor, kommuner och landsting drar nytta av lägre räntor. Det blir mera pengar över till andra verksamheter. Det blir mera lönsamt att investera, bygga ut och skapa nya jobb. Det är ändå det som det handlar om. Det är viktigare än retoriken. Så till de fem hörnstenar i sysselsättningspolitiken som jag har nämnt. Det skulle vara intressant att få en närmare diskussion kring de hörnstenarna. Är vi överens om den här inriktningen eller inte? Är vi överens om hörnstenarna kan nästa diskussion vara: Vilken är den lämpliga politiken? Låt oss föra en sådan diskussion i stället för att bara ägna oss åt pajkastning. Jag tycker att det är pajkastning när Anne Wibble beskriver 55-plus, OTA, som faktiskt innebär att långtidsarbetslösa som är litet äldre bereds jobb i den offentliga sektorn. Att beskriva det som en förolämpning tycker jag faktiskt är väl magstarkt, det måste jag säga. Men naturligtvis är inte detta kungsvägen till att lösa problemen i landet. Vad det handlar om - jag är tillbaka vid detta - är framför allt att skapa fler jobb, att sätta fler människor i arbete. Naturligtvis är detta avgörande för inkomster, produktion och välfärd i det här landet. Det bärs upp av människor som är i arbete. Det gäller både den privata och den offentliga sektorn. Jobben i den offentliga sektorn är lika fina och lika värdefulla som jobben i den privata sektorn. När jag har sagt att en större del av sysselsättningsökningen skall ske i den privata sektorn är det inte för att jag anser att den är finare och bättre än den offentliga, utan för att jag är väl medveten om att den offentliga sektorn och den välfärd som vi socialdemokrater kämpar för är beroende av relativt rikliga skatteinbetalningar från den privata sektorn. Det finns ju ett sådant samband som vi socialdemokrater ser väldigt klart. Det är den vägen som vi skall gå vidare. När ni efterlyser konkreta åtgärder vill jag säga: Vi har genomfört många sådana. Vi kommer med fler åtgärder. Den 15 april i år skall vi lägga fram vår vårproposition. Där kommer vi naturligtvis att ge svar på en rad frågor om den fortsatta ekonomiska politiken.
Fru talman! Historiebeskrivningen från Erik Åsbrink är rent ut sagt struntprat. Om socialdemokraternas oppositionspolitik hade fått råda hade det varit sjufalt värre. Det var risken för det som skapade ränteproblem sommaren 1994. Erik Åsbrink talar nästan alltid om socialdemokraternas saneringsprogram som om det bara finns ett program. Men alla poster med skatter och utgifter kan man kombinera på väldigt många olika sätt. Vi har från Folkpartiets sida fört fram ett annat program som ger snabbare och bättre budgetsanering, men som inte klämmer åt de företag i Sverige som enligt Erik Åsbrinks egen propå skall växa, utvecklas och skapa arbeten och framtidsutsikter och som också utgör mycket av basen för den skattefinansierade välfärden. Erik Åsbrink talar mot sig själv. Han har lärt in vissa ord, och sedan stämmer det inte riktigt. Det är väl förmodligen så att Erik Åsbrink vet att det här inte hänger ihop när han pratar. Låt oss ta en diskussion om första hörnstenen. Jag har nu två gånger frågat: Exakt hur blir det med de arbetsutbudsminskande förslag som har hörts från regeringen på senare tid? Om Åsbrink menar allvar med arbetslinjen vill jag få veta att han säger nej till ökade förtidspensioneringar, nej till friår och nej till fortsatt rundgång i arbetslöshetsförsäkringen. Han har inte svarat på detta. Jag menar att det centrala för Sverige - där Erik Åsbrink tyvärr inte har några förslag alls - är att skapa ett sådant företagsklimat att fler företag kommer till och att de företag som finns vill växa, skapa arbeten och därmed också skapa en stark bas för en bra välfärdspolitik. Det håller ni nu på att förstöra.
Fru talman! Det är ett klassiskt knep från oppositionspartier att tjata på regeringen när man vet att en proposition väntas om några veckor och fråga: Varför gör ni ingenting? Varför svarar ni inte på våra frågor? Jag har sagt att vi kommer att redovisa vår politik och de nya åtgärder som kan bli aktuella den 15 april. Jag tänker inte göra det nu. Det får faktiskt Anne Wibble respektera. Det har bl.a. att göra med att det pågår en beredning som inte är avslutad. Men det handlar också om att vi i regeringen själva väljer den tidpunkt då vi vill gå ut och säga vad vi tycker och vilka åtgärder vi vill vidta. Så fungerar det i alla demokratier, och så skall det fungera även den här gången. Jag får höra av Anne Wibble att Folkpartiet har haft ett annat, så mycket bättre saneringsprogram. Med det skulle man inte bara klara av att sanera statsfinanserna, det skulle dessutom innehålla allsköns välsignelsebringande åtgärder, ge bättre villkor för företagen och vad det nu kan vara. Då har jag bara en stilla undran. Jag kan inte få ett svar på den här frågan, i varje fall inte just nu, av Anne Wibble, eftersom replikrätten är uttömd: Varför genomförde inte Folkpartiet alla dessa välsignelsebringande åtgärder under sin tid i regeringen? Varför sanerades inte statsfinanserna, eller - rättare sagt - varför undveks inte den katastrofala försämringen av statsfinanserna under den tid som Anne Wibble satt i regeringen? Varför förbättrades inte företagsklimatet i stället för att försämras? Innebörden var ju, som jag konstaterade, att 327 000 jobb i den privata sektorn försvann från Sverige när Anne Wibble rattade ekonomin. Det var inte någon särskilt framgångsrik utveckling. Att när man är förpassad till opposition säga att man har så mycket bättre och fiffigare åtgärder är, med förlov sagt, inte riktig trovärdigt. Jag känner ansvaret. Vi skall fortsätta vår politik, och vi skall klara av det mål som vi har satt upp, nämligen att halvera den öppna arbetslösheten. Det skall framför allt ske genom att nya jobb skapas och att sysselsättningen ökas.
Fru talman! Roy Ottosson har ställt ett antal frågor till mig angående miljömålet i konvergensprogrammet. Den första frågan gäller hur regeringen avser att redovisa och uppfylla de krav som finns i konvergensprogrammet angående miljöskulden. Som ny medlem i EU lade Sverige 1995 på eget initiativ fram ett konvergensprogram. I programmet redovisas en strategi för att uppfylla de konvergenskriterier för deltagande i den monetära unionen som har formulerats i Maastrichtfördraget - balanserade offentliga finanser, låg skuldsättning, prisstabilitet, stabila växelkurser och låga räntor. I konvergensprogrammet anges även att den ekonomiska politiken är inriktad på att minska arbetslösheten och värna om miljön. I enlighet med programmet görs varje halvår en avstämning vad avser den svenska ekonomins utveckling i förhållande till konvergenskriterierna. Vad gäller utvecklingen på miljöområdet har regeringen valt att redovisa och följa upp den löpande. Regeringens miljöpolitik redovisas t.ex. i samband med propositioner. Nyligen, i regeringens miljöskrivelse till riksdagen, gavs en fyllig redogörelse av det aktuella miljöarbetet inom olika samhällssektorer för att skapa en hållbar utveckling. Den andra frågan gäller om regeringen tänkt frångå miljömålet i konvergensprogrammet. Det stämmer att regeringen tvingats göra nedskärningar inom miljöområdet, liksom inom många andra områden. Saneringen av statsfinanserna var nödvändig för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Miljöområdet har dock inte skurits ned mer än andra områden. Däremot är det felaktigt att påstå att inga miljörelaterade åtgärder vidtagits. Tvärtom råder stor aktivitet på miljöområdet, något som också framgår i regeringens miljöskrivelse. Sverige är sedan länge ett föregångsland när det gäller att använda miljöskatter och miljöavgifter. Även vad gäller producentansvar ligger vi långt framme internationellt sett. Genom sysselsättningspropositionen avsattes också 1 miljard kronor till ett program som skall leda till en ökad kretsloppsanpassning av samhället. Miljöskrivelsen innehåller därutöver en redogörelse för en rad andra åtgärder inom miljöområdet. Allt detta arbete är i linje med miljömålet i konvergensprogrammet. Regeringen står naturligtvis till fullo fast vid miljömålet liksom vid de övriga mål som satts upp i konvergensprogrammet. Roy Ottosson undrar också hur regeringen skall hantera den "nu aktuella" revideringen av konvergensprogrammet. Här tycks ett missförstånd föreligga. Någon begäran från EU:s sida att revidera konvergensprogrammet finns inte. En sedvanlig avstämning kommer att lämnas i vårpropositionen. Om några åtgärder därvid blir aktuella kommer dessa att presenteras för riksdagen i detta sammanhang. Roy Ottosson frågar också hur regeringen avser att hantera kravet i konvergensprogrammet på en höjd koldioxidskatt i det europeiska samarbetet. Sverige har kraftfullt drivit frågan om energi och koldioxidbeskattning på EU-nivå. Ansträngningarna har dock ännu inte lett till något resultat. Både EG kommissionen och en rad medlemsstater fortsätter dock arbetet med att försöka få till stånd ett nytt energibeskattningsdirektiv som omfattar samtliga fossila bränslen och elektricitet. Det är därför obegripligt att Roy Ottosson påstår att regeringen skulle ha tagit avstånd från kravet att införa en minimiskattesats för koldioxid inom EU. Regeringen har för avsikt att även fortsättningsvis arbeta hårt för en harmoniserad energibeskattning på EU-nivå som omfattar samtliga fossilprodukter och inte som nu endast mineraloljeprodukter. Slutligen frågar Roy Ottosson vilka konsekvenser en redovisad ökad miljöskuld skulle få för den ekonomiska politiken. Den ekonomiska politiken syftar till god tillväxt, full sysselsättning, stabila priser och rättvis fördelning. Ett centralt mål för tillväxtpolitiken är en varaktigt hög och ekologiskt långsiktigt hållbar tillväxt. Politiken skall utformas med hänsyn till medborgarnas krav på god livskvalitet, miljö och välfärd i vid mening. Visionen är att skapa det ekologiskt uthålliga samhället där tillväxt och god miljö förenas. Det finns naturligtvis ingen anledning att ändra denna inriktning. Om det skulle framkomma information om att miljön i Sverige försämras kommer detta att hanteras på sedvanligt sätt inom miljöpolitiken. Ekonomiska styrmedel spelar därvidlag en viktig roll.
Fru talman! Konvergenskraven i Maastrichtfördraget är i sig utmärkta. Men den ekonomiska politiken får aldrig reduceras till dem. Det krävs att man tar in andra målsättningar. Därför var det bra att sysselsättningsfrågan och miljöfrågan fördes in i det svenska konvergensprogrammet. Det var två konkreta krav, vid sidan av dem som finns formulerade i Maastrichtfördraget. Enligt det svenska konvergensprogrammet skall man två gånger per år redovisa hur det går med detta. Så har också skett vad gäller samtliga punkter - inklusive sysselsättningsmålet - utom när det gäller miljömålet. Detta har då skett i samband med vårpropositionen och när budgeten presenterades i höstas t.ex. Skälet till denna interpellationsdebatt är just att jag undrar varför regeringen inte redovisar hur det går med miljömålet i konvergensprogrammet när konvergensprogrammet utvärderas. Svaret på den frågan har jag egentligen inte fått. Utvecklingen på miljöområdet skall inte redovisas på något annat sätt, enligt konvergensprogrammet. Det är egentligen något helt nytt som regeringen nu föreslår. Den miljöskrivelse som finansministern hänvisar till saknar miljöskuldsanalys. Den saknar t.o.m. ett samlat grepp om vad som har hänt i den statliga miljövårdsverksamheten. Det finns ingen samlad beskrivning. Där redovisas varken de nedskärningar eller de brister som har påtalats från olika håll. Det går inte att bedöma av den skrivelsen om den svenska miljöskulden har ökat eller minskat. Det är fullständigt omöjligt. Däremot finns det analyser från andra håll, bl.a. en från Stockholms internationella miljöinstitut som visar att den miljöjusterade bruttonationalprodukten i Sverige minskar på grund av ökade miljöproblem. För några år sedan kom också en statlig offentlig utredning just om miljöskulden. Den visar att miljöskulden stadigt ökar. Den skulle man kunna följa upp och se om den fortfarande gäller. Så har inte skett. Vi saknar underlag i riksdagen från regeringens sida om hur det egentligen är med miljöskuldsutvecklingen nu. I konvergensprogrammet lovade man faktiskt att detta skulle följas. Det går inte att komma ifrån. Det står alltså i konvergensprogrammet att tillväxten samtidigt måste ske i former som inte medför ökad förslitning av natur och miljö och inte ökar miljöskulden. Det är entydigt. Finansministern påstår att det inte har skurits ned mer på miljöområdet än på andra områden. Men om man tittar på budgetpropositionen från i höstas ser man att det på miljöområdet skärs ner med 17 % från 1996 fram till 1999. Det är mer än genomsnittet för alla utgiftsområden sammantagna, ränteposten undantagen. Där är det bara fråga om en minskning på 1 %, om man räknar ihop alla utgiftsområden. Om man tittar specifikt på Naturvårdsverket skärs det under åren 1996-1998 ned med 28 %. Det är förmodligen en av de största nedskärningarna i hela statsbudgeten. Påståendet att miljöområdet inte skulle skäras ned mer än andra områden är felaktigt enligt regeringens eget budgetförslag.

Fru talman! Vi kan vara överens om en del saker, Roy Ottosson och jag. Vi är överens om att konvergenskriterierna är bra i den meningen att det är kriterier för hur man skall upprätthålla en sund ekonomi och som strängt taget bör gälla alldeles oavsett vilken syn man har på valutaunionen. Vi är också helt överens om att de krav som finns formulerade där naturligtvis inte är tillräckliga utan att det finns en rad mycket viktiga mål som inte återfinns i konvergensprogrammet och i konvergenskriterierna. Roy Ottosson har nämnt två områden som jag för min del sätter allra högst, nämligen sysselsättningen och miljön. Man kan naturligtvis lägga till ett antal andra områden också. Jag skall inte göra det här i den här debatten. Det var naturligtvis bra att inte bara Miljöpartiet och Socialdemokraterna utan ytterligare två partier kunde enas om utformningen av det svenska konvergensprogrammet. Det breda stödet tycker jag är värdefullt, och det skall vi slå vakt om också under de kommande åren. När det gäller redovisningen av miljöfrågorna har vi möjligtvis något olika uppfattningar. Roy Ottosson är inte riktigt nöjd med den redovisning som lämnas. Jag kan i och för sig även där ge honom rätt i fråga om att det säkert finns utrymme för förbättringar och utveckling även på detta område. Men det är ändå på det sättet att vi i en rad sammanhang redovisar de åtgärder som regeringen har vidtagit. Jag har varit inne på bl.a. en miljöskrivelse som avlämnades för inte så länge sedan. Och vi kommer att fortsätta att göra detta. Sedan tog Roy Ottosson upp miljöskulden och den analysen och kritiserade regeringen för att den inte har en ordentlig redovisning. Det skulle vara enkelt att följa upp detta, sade Roy Ottosson. Men jag märkte tveksamheten i samma ögonblick som orden yttrades, eftersom det naturligtvis inte är enkelt. Här har vi ett problem. Detta är ett ganska nytt område och det är fråga om en ny typ av beräkningar som är långtifrån färdigutvecklade. Vi har mycket kvar att göra innan vi kan säga att vi på ett tillfredsställande och säkert sätt kan beskriva en miljöskuld och hur den utvecklas över tiden. Detta är ett viktigt område som vi skall arbeta vidare med. Men vi har inte riktigt de instrumenten i dag. Ett exempel som är närliggande är det uppdrag som har givits till Konjunkturinstitutet och till Statistiska centralbyrån att utveckla s.k. gröna nationalräkenskaper. Jag emotser en redovisning av detta senare i år. Men jag är övertygad om att vi står inför ett utvecklingsarbete och att det kommer att ta åtskilliga år innan vi är helt nöjda med vad som kan göras på det området. Jag hoppas att vi kan vara överens om att det här är viktigt och att vi skall driva på. Jag håller inte med om beskrivningen att miljöområdet skulle ha utsatts för särskilt stora nedskärningar jämfört med andra områden. Det går naturligtvis alltid att rycka loss en enskild siffra, ett enskilt anslag, och få fram det intrycket. Men helhetsbilden är en annan. Vi skall också komma ihåg att miljöarbete dess bättre inte bedrivs bara med offentliga utgifter. Väl så viktigt är andra insatser som vi gör, t.ex. insatser på skatteområdet, där Sverige ligger mycket långt framme. Jag var med redan vid den stora skattereformen, där vi genomförde den största skatteväxling som har gjorts i det här landet men som litet grand dränktes i larmet från allt annat som skedde samtidigt. Vi gjorde en mycket stor skatteväxling redan i skattereformen för några år sedan, och sedan har vi byggt på detta. Vi kan göra mycket på den sidan. Vi kan använda oss av regleringar, lagstiftning och opinionsbildning. Det är den sammantagna effekten som är viktig för om miljöpolitiken skall bli framgångsrik.
Fru talman! Det inte på det sättet att jag har ryckt loss enskilda siffror. Men det har finansministern gjort när han påstår att miljöområdet inte har skurits ned mer än andra områden. Det är enda möjligheten att kunna påstå något sådant. Som jag redovisade i mitt förra inlägg är nedskärningarna just på miljöområdet särskilt stora. Det är ett område som utgör en mycket liten del av statens budget. Det rör sig om drygt 1 miljard av utgifter på över 600 miljarder per år. Ändå gör man stora nedskärningar - 17 % totalt på just det området, och 1999. Detta är en dramatisk nedskärning. För utgiftsområdena totalt är nedskärningen bara 1 % enligt statens budget som Erik Åsbrink lade fram i höstas. Även om man räknar in alla andra anslag i statsbudgeten som är miljörelaterade får man en liknande bild. Det handlar om nedskärningar på i stort sett allting som är miljörelaterat, och dessa nedskärningar är större än nedskärningarna på andra områden. Det talar alltså ett helt annat språk. Det problem som jag vill ta upp i den här debatten är att man har gjort ett konvergensprogram från svensk sida som innehåller ett ganska tydligt och konkret miljömål, formulerat som en miljöskuld. Det skall ske en redovisning här i riksdagen två gånger per år av hur det går för detta program. Regeringen har underlåtit att just när det gäller miljömålet göra en redovisning för riksdagen på något som helst begripligt sätt, så att det går att se om det går bättre eller sämre beträffande miljöskuldsfrågan. Redovisningsmetoden är fri. Regeringen kan göra på vilket sätt den vill. Men den måste göra en redovisning på något sätt. Men faktum är att den inte gör det. Det går inte att hänvisa till miljöskrivelsen, eftersom den inte innehåller någon sådan redovisning att det går att bedöma åt vilket håll det går. Det finns många andra metoder än miljöskuldsberäkningar för att redovisa hur det går med miljöarbetet och miljömålet. Det tillämpas av de flesta länder i den industrialiserade världen för att följa arbetet. Det skall också utvärderas av internationella organisationer och miljöorganisationer. Jag pekade på några exempel, bl.a. ett exempel från Stockholms miljöinstitut som visar just att det tyvärr går åt fel håll. Det är inte fråga om om det går åt fel håll, om man skall tro den utvärderingen, utan att det går åt fel håll. Men just genom att regeringen underlåter att redovisa det hela undviker den debatten. På det sättet försöker regeringen osynliggöra de miljöproblem som den ekonomiska politiken medför. Därmed undviker man också dess värre att vidta de ekonomisk-politiska åtgärder som är nödvändiga för att förhindra de miljöskador som en felaktig ekonomisk politik medför. När det gäller koldioxidbeskattningen i EU hade vi i januari en debatt om regeringskonferensen där regeringen mycket hårt gick fram med att man inte skulle ha en gemensam skattepolitik i EU. Såvitt jag förstår säger Erik Åsbrink det motsatta, nämligen att vi skall ha en harmoniserad koldioxidskatt. Det tycker vi från Miljöpartiet är bra, under förutsättning att denna harmonisering innebär bara en minimiskattenivå som man naturligtvis skall få överskrida om man så vill i enskilda länder. Men det vore intressant att få veta hur regeringen egentligen skall ha det. Skall man ha en gemensam skattepolitik i det här avseendet eller inte inom EU? Det är faktiskt dubbla budskap just nu.
Fru talman! Roy Ottosson kastade tillbaka kritiken och sade att det var jag som ryckte loss enskilda siffror. Det förstår jag inte, eftersom jag inte har redovisat någon siffra över huvud taget. Då kan det inte heller vara fråga om någon lösryckt siffra. Vad jag försöker säga är att vi skall se till helheten när vi bedömer miljöpolitiken och inte till enskilda utgiftsanslag och inte ens till de totala utgifterna, eftersom det återigen bara är en del av miljöpolitiken. Jag nämnde skattefrågorna som är mycket viktiga. Roy Ottosson tycker nog också det att döma av föregående inlägg. Jag nämnde lagstiftning, regleringar, opinionsbildning, information och mycket annat. Det är den sammantagna bilden som är den viktiga. Och regeringen är mycket aktiv på detta område, både på det nationella planet och på det internationella planet. Men även om vi håller oss till utgiftssidan är det faktiskt på det sättet att riksdagen förra året, efter förslag från regeringen, beslutade om att avsätta inte mindre än 1 miljard kronor, den s.k. kretsloppsmiljarden. Det ingår kanske inte i de ordinarie anslagen, men det är en mycket stor utgift som sätts in på miljöområdet och som vi skall dra nytta av under de närmaste åren. Om man tar med den i beräkningarna blir bilden en helt annan än den bild som Roy Ottosson förmedlar. Återigen: Reducera inte miljöpolitiken till en fråga om att göra av med så mycket pengar som möjligt över statens utgiftsanslag! Det är en alldeles för enkel och snäv bild skulle jag vilja säga. Sedan återigen några ord om miljöskulden. Roy Ottosson säger att regeringen är skyldig att ge en redovisning och att den får ta till i stort sett vilka metoder som helst. Jag delar inte den uppfattningen. Jag har en högre ambition än så. Det är klart att vi skulle kunna ta till något bara för att formellt uppfylla det kravet, men rimligtvis uppfylls inte kravet på kvalitet. Vidare handlar det om viktig information. Dessa saker arbetar vi med. De är svåra och arbetet tar tid. Jag är dock övertygad om att vi successivt kommer att utveckla allt bättre metoder för att mäta miljöpåverkan och miljöskulden, men vi är inte där i dag. Därför är det ett viktigt arbete som på regeringens uppdrag bedrivs hos olika myndigheter för att utveckla s.k. gröna nationalräkenskaper. Jag utgår från att vi kommer att få ett bra underlag och att vi sedan kan arbeta vidare med detta. Det är i varje fall min ambition. Slutligen kommer jag till skatteområdet. Sverige är generellt inte anhängare av en gemensam skattepolitik inom EU-området. Tvärtom är det mycket viktigt att vi slår vakt om den nationella skattepolitiken. Bestämmanderätten där skall ligga i Sverige, inte någon annanstans. På miljöområdet är det naturligtvis mycket värdefullt om andra länder slår följe med Sverige och inför, och i vissa fall, höjer skatter på detta område, t.ex. koldioxidskatten. Ambitionerna där är i dag alldeles för låga. Sverige arbetar i nämnda riktning. En del länder släpar efter, men vi kommer att fortsätta att driva arbetet även på det här området.
Fru talman! Det är naturligtvis utmärkt om regeringen driver frågorna om höjd koldioxidskatt och om införandet av koldioxidskatt i en del länder i EU samarbetet. Det lät emellertid inte så då vi hade den stora debatten om regeringskonferensen, men i och med det här förtydligandet hoppas jag att det verkligen är så. Dock återstår att se om varje land inom EU i just denna enskilda fråga skall ges vetorätt att stoppa alla förslag om införandet av koldioxidskatt. Där har Erik Åsbrink inte sagt var man egentligen står. Ja, det gäller att se till helheten. Det är ju det som är poängen med att ta in ett brett miljömål och ett miljöskuldsresonemang i konvergensprogrammet som ett av de konvergenskrav som Sverige skall klara av. Detta är ett av få tillkommande krav. Kraven på sysselsättningen och miljön är två krav till som vi utöver kraven i Maastrichtfördraget skall klara för att få en sammantaget bra ekonomisk politik. Det kan man inte krypa ifrån. Detta har inte redovisats på ett sådant sätt att det gått att utvärdera om regeringens politik tillgodoser just nämnda krav. I och med att man från regeringens sida inte redovisar det går det inte att föra en politik som tillgodoser detta krav. Man kan inte använda vilka metoder som helst, men i och med den skrivning som finns är regeringen fri att använda den metod som den finner vara bäst. När det gäller kretsloppsmiljarden finns det också skäl att säga att sammantaget i statsbudgeten omfattar åtstramningen på miljöområdet totalt 3 miljarder från 1996 till 1999 - kretsloppsmiljarden inräknad. Detta går åt fel håll.
Fru talman! Helt kort vill jag kommentera några punkter. När det gäller skattepolitiken i EU sammanhang är den viktigaste linjen som Sverige driver, och skall fortsätta att driva, att behålla det nationella självbestämmandet. Jag är utomordentligt orolig för en utveckling där vi släpper fram möjligheter för en majoritet av andra länder att tvinga Sverige att föra en skattepolitik som strider mot våra intressen. Jag vill inte medverka till en sådan utveckling. Det gör att jag är betänksam inför krav eller förslag om att slopa den s.k. vetorätten. Ett annat sätt att uttrycka detta är just att ett land kan tvingas föra en politik som det inte vill föra. Vi måste göra den typen av överväganden. En annan sak är att vi aktivt driver på för att få till stånd ett gemensamt uppträdande och en harmonisering när det gäller miljöskatterna. Detta skall vi fortsätta att göra. En annan iakttagelse gäller det som jag fick höra i ett tidigare inlägg, nämligen att utgiftsnedskärningarna är våldsamma på miljöområdet, medan det nästan inte finns några utgiftsnedskärningar på andra områden. Det stämmer naturligtvis inte med den faktiska utvecklingen och självfallet inte heller med hur folk uppfattar utvecklingen. Vi har tvingats ta till ganska omfattande åtgärder - både utgiftsnedskärningar och skattehöjningar - på en lång rad områden. Det har varit smärtsamt, men det har varit nödvändigt. I det sammanhanget har även miljöområdet fått vara med, liksom många andra mycket angelägna områden. Det står jag för och det har varit ofrånkomligt. Vad vi nu ser framför oss, bl.a. genom den kretsloppsmiljard som avsatts, visar att miljöfrågorna intar en alltmer framträdande plats. Det gäller naturligtvis också arbetet med det hållbara Sverige. Bland de åtgärder som vi prioriterar är, menar jag, miljöområdet ett av de allra viktigaste. Så kommer det att vara även i fortsättningen.

Fru talman! Eva Goës har framställt en interpellation med anledning av det skärpta läget i Kosovoprovinsen i Serbien. Eva Goës frågar mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra avvisningen av kosovoalbaner till Kosovo med anledning av den allvarliga situation som råder där. Under konflikten, som ledde till f.d. Jugoslaviens upplösning, kom runt 69 000 asylsökande från Serbien till Sverige, det stora flertalet av dem från Kosovo. Ungefär 21 000 fick permanent uppehållstillstånd, men ett stort antal ansågs inte ha tillräckliga skäl för uppehållstillstånd i Sverige. Många avvisades således till Förbundsrepubliken Jugoslavien. Under 1995 blev det emellertid omöjligt för jugoslaviska medborgare som fått avslag på sin asylansökan att återvända till Förbundsrepubliken Jugoslavien på grund av myndigheternas ovilja att ta emot dessa medborgare. Fram till dess att Utlänningsnämnden fattade sina senaste praxisbeslut om barnfamiljer som fick uppehållstillstånd av humanitära skäl fanns omkring 5 000 personer kvar i Sverige som fått avslag på sina asylansökningar och för vilka ett återvändande var aktuellt. Genom praxisbesluten kommer dock denna grupp att reduceras åtskilligt. Nya asylsökande kommer till Sverige varje månad. Det är svårt att veta om de kommer från Förbundsrepubliken Jugoslavien direkt eller från något annat land, t.ex. Tyskland. Det är principiellt viktigt att nå en överenskommelse med Förbundsrepubliken Jugoslavien som innebär att landet återtar sina egna medborgare. Det är en folkrättslig förpliktelse att ta emot sina egna medborgare. Sverige har förhandlat med Förbundsrepubliken Jugoslavien i mer än ett och ett halvt år om ett återtagandeavtal som bekräftar denna förpliktelse. Vi bestämmer naturligtvis själva om vi önskar utnyttja ett sådant avtal i det enskilda fallet. Jag vill betona att avtalet avser jugoslaviska medborgare i allmänhet och inte enbart kosovoalbaner. Fru talman! Jag håller med Eva Goës om att situationen i Kosovo är allvarlig. Grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna sker fortfarande och våldshandlingar rapporteras. Motsättningarna mellan befolkningsgrupperna har ökat. Skolavtalet, som slöts mellan representanter för den albanska folkgruppen och de jugoslaviska myndigheterna, sågs som ett steg i riktning mot en dialog. Avtalet har dock ännu inte fått praktiska konsekvenser och konflikten om Kosovos status förblir olöst. Denna fråga ses som mycket viktig av bl.a. OSSE och EU och är en betydelsefull komponent i dialogen om en process mot en normalisering av förbindelserna mellan Förbundsrepubliken Jugoslavien och omvärlden. Denna fråga har fått ny aktualitet efter den senaste utvecklingen i Förbundsrepubliken Jugoslavien. De som erhållit beslut om avvisning har fått sina ärenden prövade av Invandrarverket och Utlänningsnämnden. Myndigheterna har alltså funnit att för dessa personer fanns inte tillräckliga skäl för att erhålla uppehållstillstånd i Sverige. När dessa beslut fattades var myndigheterna medvetna om förhållandena när det gäller mänskliga rättigheter och situationen i övrigt i Kosovo. Emellertid var de av den uppfattningen att enbart den allmänna situationen där inte kan ge rätt till asyl. Däremot har t.ex. framträdande albansknationalistiska politiker i Kosovoregionen eller aktivister som riskerar förföljelse erhållit asyl i Sverige. Dessutom har många erhållit uppehållstillstånd av humanitära skäl, ofta barnfamiljer som hunnit rota sig i Sverige efter en lång vistelse här. Fru talman! Regeringen har inte någon möjlighet att ändra besluten i dessa ärenden då de är fattade av självständiga myndigheter. Det finns möjlighet att göra en ny ansökan där myndigheterna kan ta hänsyn till nya omständigheter som uppkommit i de olika ärendena. Det kan röra sig om att den politiska situationen har förändrats så att det är omöjligt att återvända eller att starka humanitära skäl finns för uppehållstillstånd. Det senare kan t.ex. uppstå vid en utdragen väntan på ett avgörande.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jo, Pierre Schori, regeringen kan ändra. Den nya utlänningslagen ger ökade möjligheter för regeringen att utställa förordningar, vilket skulle kunna appliceras på dessa människor från Förbundsrepubliken Jugoslavien, som har väntat i tre, fyra, fem år på att få asyl. Jag skall börja med det sista här, om att aktivister får stanna. Jag har nämligen en ansökning - jag vet inte hur många gånger han har överklagat - av Beqir Hoti, och den beskriver så bra bakgrunden till varför jag har ställt denna interpellation. Han säger så här: "Jag har aldrig funderat på att planera en framtid i anslutning till min emigration, eftersom en emigrants liv hör till det bittraste här på jorden för att inte tala om livet som asylsökande som jag nu prövat på i fyra och ett halvt år. Det är bara en sak jag vill slå fast: jag kom inte av fri vilja till ert demokratiska land för att skaffa mig kapital, lyxbil eller för att syssla med politik, eftersom det var politiska skäl som tvang mig att lämna mitt hemland, som jag älskade så mycket men måste lämna mot min egen önskan eftersom jag ständigt var förföljd av serbiska polisen. Jag flydde från bojor, fängelser och serbiska domstolar där de som vågar säga sin mening blir dömda till hårda straff. Den repression som oupphörligt utövas mot albanerna visar inga tecken på avmattning, tvärtom är läget dramatiskt. För närvarande får inte albanerna skydd av någon, de lever under hot hela tiden, överallt. De utsätts för misshandel, fängslanden, rån och mord; de tvingas lämna ifrån sig sina bostäder enbart för att de är albaner. De serbiska fängelserna är fyllda av albanska politiska fångar, eftersom vi har att göra med en polisiär och militär regim. Albanerna utsätts för kollektiva trakasserier av den serbiska regimen. Här är ett exempel: när polisen letar efter en person och inte hittar honom tar de som gisslan hans far, mor, bröder, systrar, hustru eller barn. En sådan sak har hänt med min familj i Kosova. Polisen sökte mig, och då de inte hittade mig lämnade de en kallelse till min bror att han skulle infinna sig hos polisen. Detta finns återgivet i en artikel i tidningen RILINDJA den 30 juli 1992 med rubriken Så här fortsätter brevet: "Över 130 000 människor har drivits från sina arbetsplatser, de har berövats sin ekonomiska existens och sina tillgångar, sina sjukhus ". Människorna får inte tala sitt språk eller lära ut språket, och skolavtalet tror man inte så mycket på eftersom man inte har sett det komma i gång. Beqir Hoti arbetade på Radio Prishtina och blev tvungen att propagera mot de sina. Efter att ha vägrat göra det flydde han till slut, för han ville inte utsätta sina egna för förtal och ställa upp för propagandisterna. Så kom han till Sverige, och här har han överklagat flera gånger. Den sista resan väntar honom, säger han. Är det resan Stockholm-Moskva-Belgrad eller Stockholm-Amsterdam-Belgrad eller varför inte den som oftast används: Stockholm-Göteborg-Rom Bari-Antivari? Beqir Hoti är väldigt bitter. Jag frågar mig: Visst går det att ändra de här reglerna? Vi har genom utlänningslagen utrymme att införa nya förordningar, och jag anser att det är hög tid att göra det. Vi vet vilka som har varit i landet i tre, fyra, fem år. Vi vet vilka som kommer från Tyskland, för de har nyligen kommit hit. Det går alltså att skilja människor åt. Det är oftast barnfamiljer, som Pierre Schori sade, som får stanna, men de som har riktigt små barn, de som har vuxna barn och de som är ensamstående får inte stanna. De hålls på halster, och de står inte ut. Det kan vi se i de psykiatriska protokollen. Här har jag några handlingar som gör en matt när man tittar på dem. Det är aldrig så allvarligt att vi skulle säga att vi inte kan göra någonting; att vi politiker inte kan utan bara myndigheterna. Vi politiker, både i riksdag och regering, har ett ansvar, och jag anser att vi kan göra oerhört mycket.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Situationen i Kosova är nu mer ömtålig sedan den här interpellationen skrevs, sedan praxisbeslutet fattades, sedan FARR m.fl. uppvaktade Gun-Britt Andersson och sedan alla brev och uppgifter som jag stöder mig på skrevs eller berättades. I det ljuset vill jag att den här interpellationen skall behandlas. Situationen i Albanien påverkar ju också Kosova, och området är ju en tidsinställd bomb - det är oerhört farligt där nere nu. Man bör alltså inte skicka tillbaka ytterligare människor till det elände som är där. Eva Goës läste upp en berättelse. Alla dessa flyktingar har ju enskilda berättelser. Gemensamt har de bakom sig förtrycket i Kosova. Gemensamt har de bakom sig flykten och ett annat skäl, som jag tycker är väldigt viktigt, nämligen att de har varit här så länge. Många barnfamiljer får stanna, det har jag också noterat, men inte alla. Man sänder helt obegripligt rätt vad det är tillbaka en barnfamilj som har ungefär lika starka skäl som andra som får stanna. Jag har listor här över namn som man har samlat in på olika ställen i Sverige, men det har inte varit någon stor, gemensam insamling. I ett brev står det: Vi är flyktingar, albaner från Kosova, som vistats här i Sverige i fyra och ett halvt år. Det har varit mycket svårt och psykiskt pressande att leva i ovisshet så lång tid. Vi har inte haft något med polisen att göra här i Sverige och aldrig någonsin haft något med brott att göra, varken här eller i Kosova, varken vi eller vår familj. Barnfamiljer får stanna ganska ofta, men vi som är ärliga människor och ensamma, utan barn, ofrivilligt barnlösa, vi har nästan ingen chans att få stanna. Dessa flyktingar tycker naturligtvis att detta är väldigt allvarligt. Man har ju länge talat om att om det bryter ut i Kosova, då blir det värre än någon annanstans. Jag kan inte föreställa mig en värre situation än det var i Bosnien och Kroatien, men det finns ju grader i helvetet. Vi vet att när dessa människor kommer tillbaka kommer de att utsättas för våld, och de har ingenstans att bo. Man lägger ju noga märke till att de har flytt och lämnat landet, så serberna tänker att de kanske har pengar och att serberna kanske kan få någonting av det. Vi här i Sverige blir visserligen av med det problem vi kanske anser att vi har med för många flyktingar, men vi kommer kanske inte att följa de här människorna. Det är väldigt viktigt att vi försöker följa människor och ta till oss vad som har hänt när de kommer fram. Vi vet ju att vår flyktingpolitik i ett antal fall har lett till fängslanden och förnyad tortyr, både i Mellanamerika, i Turkiet och i andra områden. Länderkommittén för Jugoslavien har gjort en uppföljning med noggranna intervjuer och statistik över svaren med hänsyn till kön, ålder, från vilket land flyktingen kom, om han eller hon ingått blandäktenskap osv. Jag skall försöka skicka denna utredning till ministern om han inte redan har fått den. Jag kan säkert få en ny kopia. Blandäktenskapen är ett oerhört problem. Vart hör de? Jag hörde om en familj som hade skrivit ett barn på henne och ett på honom innan de flydde hit, därför att de sedan skulle få räkna med att bo på olika platser om de inte fick stanna. De delade alltså på familjen redan där.
Fru talman! Jag skulle kunna fortsätta att läsa brev för Pierre Schori. Jag skulle kunna fortsätta med uttömmande beskrivningar om situationen i Kosova. Men Pierre Schori, Eva Goës och Ragnhild Pohanka vet hur situationen ser ut. Vi har fått en uttömmande beskrivning i den interpellation som Eva Goës har framställt och i de grundfakta som här har lyfts fram. Fru talman! Jag skall avstå från det. Jag skall bara göra några korta kommentarer kring detta svar. Inledningsvis vill jag säga att interpellationen och svaret inte handlar specifikt om situationen i Kosova och vad regeringen gör åt den. Frågan är dock nämnd, och statsrådet delar vår oro. Men det som Pierre Schori konkret redovisar av det som man gör för att komma åt grundorsakerna är inte särskilt utförligt. Det är ändå där som man måste börja och inte med flyktingsituationen i vårt land. När det gäller att generellt ta tillbaka dem som har flytt från f.d. Jugoslavien anser jag, Vänsterpartiet och de som här är engagerade att det måste till ett krav på att så görs. Det är en skyldighet att ta emot de egna medborgarna, därom är vi helt överens. Men man måste se på hur det görs. De beskrivningar som vi har fått från Kosova är inte särskilt positiva. I den senaste rapporten från Human Rights Watch i Helsinki en beskrivning just av hur flyktingar återvänder och av hur det mottagandet innebär fortsatt diskriminering om man inte blir fängslad eller blir utsatt för trakasserier. Det räcker inte med att få till stånd ett avtal där landet i fråga förbinder sig att ta emot återvändande flyktingar. Man måste se till hur det sker i verkligheten. Jag tycker att det är litet märkligt när Pierre Schori diskuterar kring detta att inte samtliga som har kommit hit skulle ha rätt att stanna och att det skall göras individuella prövningar. Statsrådet delar ju oron över situationen. Den har varit mycket allvarlig under hela Jugoslavienkriget, men den har förvärrats under senare tid. Leder inte detta till någon slutsats för regeringens del? Kanske skulle betydligt fler ha haft rätt att få asyl än dem som nu har fått det, förutom dem som har rätt till asyl genom återförening med sina familjer? Varför använder man sig inte av den möjlighet som Eva Goës lyfte fram, en förordning? Sedan vill jag ta upp den positiva syn som Pierre Schori har på våra myndigheter och Utlänningsnämnden. Vi som är engagerade i dessa frågor har svårt att dela denna positiva syn, ehuru vi gärna skulle vilja göra det. Men verkligheten talar ju emot. Det är också ett sätt att lägga ut ansvaret på myndigheter när det är politiker som har det politiska ansvaret. Jag vill också ta upp förhållningssättet mellan politiker och Utlänningsnämnden. Politikerna säger att tjänstemännen har klara fakta och vet hur det ligger till och att de litar på tjänstemännen, och vice versa. Det är alltså ett spel mellan politiker och myndigheter som jag tycker är rätt olustigt och som man inte borde delta i. Det finns åtskilliga exempel på människor som har ansökt om politisk asyl i Sverige och som har haft goda skäl men som inte har fått det. Där borde man som ansvarig minister, på ett helt annat sätt än vad Pierre Schori hittills har gjort, ta upp dessa frågor, utfärda förordningar och föra diskussioner med ansvariga myndigheter för att komma till rätta med situationen.

Fru talman! Jag förstår att riksdagsledamöter får brev, uppvaktningar, telefonsamtal, listor osv. Det är ert jobb. Jag får också sådana, kanske t.o.m. fler än vad ni får. Jag uppskattar ert engagemang. Det är en viktig signal till allmänheten och till asylsökande att ni ställer upp på det detta sätt. Det är faktiskt fler i denna kammare som i dag ställer upp kring denna fråga än när det gällde föregående debatt med finansministern. Jag är övertygad om att vi står på samma barrikad. Vi skiljer oss kanske i bedömningen och i hur man skall utnyttja olika möjligheter. Men jag kan garantera att jag vill utnyttja alla möjligheter som finns i lagen och också Utrikesdepartementets hela kunskapsarsenal för att vi skall få bra beslut. Vi har ändå olika roller. Det finns också olika roller för myndigheterna, regeringen och ett enskilt statsråd. Ni vet att jag inte kan överpröva beslut som är fattade - det är därför som jag har svarat som jag har gjort - och jag får inte heller göra det. Jag åberopar allt som går att åberopa om nya omständigheter, tidsaspekten, starka humanitära skäl och den politiska situationen. Regeringen och jag har också fattat praxisbeslut som har ändrat litet på förutsättningarna för myndigheterna. Fru talman! När detta är sagt vill jag gå över till att beskriva läget i området. Till att börja med följer vi utvecklingen mycket noga. Jag var själv nyligen nere i Serbien och Belgrad. Då hade också en ambassadtjänsteman varit på en längre resa i Kosovo. De fortsätter att bevaka läget och utvecklingen där. Därför håller det som vi säger, att vi har god information och att vi har kontakter med människorättsgrupper osv. I Albanien, som är mest kritiskt, kan vi ändå se att det är en liknande utveckling som i Serbien. Världssamfundet går nu in - framför allt europeerna, OSSE och EU, som nu tycks ha lärt sig av katastrofen i f.d. Jugoslavien - på ett tidigt stadium, kraftfullt och är närvarande på platsen med delegationer, trojka, speciellt utsända m.fl. Vi såg att det gav resultat i Belgrad. De gav efter. I de 14 städerna fick oppositionen rättmätigt tillbaka makten. Vi ser nu förhoppningsvis en liknande utveckling i Albanien, där också EU och OSSE har varit och tryckt på. Berisha har gett efter. Det blir samlingsregering och parlamentsval, sannolikt i maj. Möjligtvis ser vi en utveckling i rätt riktning, i lugnande riktning. Tro inte att de som skjuter inför TV-kamerorna skjuter hela tiden; de gör det för att vi skall bli imponerade. Anledningen till att Berisha och Milosevic ger efter för det här trycket är den inre situationen. Men det är också att de vill vara en del av Europa. De måste vara en del av Europa. De är beroende av Europa för bl.a. den ekonomiska utvecklingens skull.

Fru talman! Jag tackar för svaret och det engagemang som jag vet att Pierre Schori har. Jag har själv varit i Sarande. Jag tar mig tydligen alltid till de där platserna innan det händer någonting. Jag började engagera mig i Kosova 1988. Jag talade med Sten Andersson och sade att vi måste förhindra kriget i Jugoslavien att bryta ut, att vi stod på tröskeln till ett krig. Sedan kom det. Mitt engagemang började med att jag träffade flyktingar uppe i Norrfällsviken. Det var en historielärare som berättade om historien, som är grotesk. Det har varit ett förtryck sedan 1912, och det bara fortsätter. Man kan undra varför människor förtrycks, när det är 90 % albaner i det här området. Jag anser fortfarande att det är regeringen som kan göra en ny förordning som beviljar människorna från förbundsrepubliken som har varit asylsökande i mer än tre år permanent uppehållstillstånd, av humanitära skäl och mot bakgrund av verkställighetshindret till förbundsrepubliken Jugoslavien. Det är ändå vi och regeringen som har det yttersta ansvaret för hur myndigheter och andra beslutsfattare hanterar människor i den svenska beslutsprocessen. Om det blir ett generellt beslut går det här vägen. Fru talman! Det är riktigt att det är en folkrättslig förpliktelse att ta emot sina egna medborgare. Det är också riktigt att det är principiellt viktigt att nå en överenskommelse med förbundsrepubliken Jugoslavien, som innebär att förbundsrepubliken rättar sig efter den folkrättsliga förpliktelsen. Sverige har förhandlat sedan sommaren 1994 om att få inleda huvudförhandlingar om ett s.k. återtagandeavtal. Men först för litet mer än ett och ett halvt år sedan fick Sverige lov att inleda förhandlingarna om ett återtagandeavtal. Lejonparten av de människor som ytterst berörs av detta återtagandeavtal har sedan mer än två år, vissa i tre år, haft lagakraftvunna avvisningsbeslut, som inte har gått att verkställa. Även om Utlänningsnämnden fattar nya praxisbeslut som berör vissa barnfamiljer har Utlänningsnämndens handläggare att tolka den nya praxisen på ett sådant sätt att Utlänningsnämndens beslutsfattande har blivit inkonsekvent. Jag kan nämna två fall. Det är barnfamiljer, där en har ett barn som är fött den 13 februari 1994 och en annan har ett barn som är fött den 6 mars 1994. De har precis samma bakgrund, och ingen har varit i klammeri med myndigheter. Den ena familjen har fått beslut om avvisning, och den andra har fått stanna. De här besluten har fattats inom samma månad. Man kan fråga sig varför det blev olika beslut. Vilken praxis var det som gällde? Som jag sade i den förra omgången, berör den nya praxisen inte ensamstående och par utan barn, familjer med små barn och familjer med vuxna barn. Det är en grupp på över 2 000 personer. Om regeringen väljer att ännu en gång ignorera dessa människors situation kommer de att tvingas fortsätta sin väntan utan ett reellt hopp om en förändring av sin psykiskt nedbrytande livssituation. Det kan under inga omständigheter anses att en sådan hantering som de här människorna utsätts för inte skulle strida mot humanitetens krav. Jag vädjar därför till regeringen och Pierre Schori att av humanitära skäl ge dessa människor en chans att stanna i Sverige på grund av att de har varit här så pass länge. När det gäller situationen vet vi mycket väl att den har trappats upp under den sista tiden, mycket beroende på Albaniens situation. Men det här hade man kunnat förvänta sig. När jag skrev min interpellation tog jag upp fallet med en alban som var 30 år och lärare. Han misshandlades svårt i fängelset och dog. Sådana här saker rapporteras ideligen. Man påstår att de har hängt sig osv., och sedan har det kunnat konstateras att de har blivit illa torterade. Tortyr förekommer alltså, och människor försvinner. De påtvingas bekännelser om delaktighet i terrorverksamhet. Det är den dagliga situationen.